Herr talman! Jag vill understryka det industriministern sade sist. Det är alldeles riktigt, vad jag förstår, att man har gjort allt vad som är möjligt. Man har satsat oerhört mycket på att lösa problemen med det radioaktiva avfallet. Men det är inte riktigt när industriministern säger att teknikerna är samstämmiga om att denna fråga kommer att kunna lösas som alla andra frågor. Det finns tekniker med hög utbildning i just detta ämne som menar, att vi här antagligen står inför ett fysikaliskt olösligt problem. Jag är ingen teknisk expert, men jag undrar ändå om inte industriministern givit en direkt felaktig uppgift när han säger att plutonium inte är något nytt ämne. Om jag har fått riktiga uppgifter är plutonium någonting nytt. Vi har själva skapat det genom atomklyvning, det finns inte i naturlig form på jorden, liksom de fissionsprodukter vi skapar genom kärnklyvningen. Jag är väl medveten om att vi har möjligheten att väcka en motion. Jag ser detta som ett mycket brådskande problem eftersom Atomkraftverken är under utbyggnad i vårt land. Därför tänkte jag att vi kunde hoppas på en snabbare procedur genom att få en proposition lagd direkt till riksdagen. Men jag inser nu att vi måste gå motionsvägen och begära denna proposition — det kan man naturligtvis också göra. Det var en mycket värdefull upplysning industriministern gav, nämligen att den expertgrupp som är knuten till nämnden i industridepartementet har möjlighet att genomdriva att frågan tas upp i riksdagen. Jag tycker det är mycket värdefullt att detta nu har fastslagits. Till sist: Industriministern hävdar att jag inte är konsekvent när jag både talar emot utbyggnaden av vattenkraften i naturparker och atomkraftverken. Man kan säga att detta är riktigt om man förutsätter att vi måste till varje pris öka vår energiproduktion. Jag skulle vilja ifrågasätta det tvånget. Jag återkommer till den frågan i samband med näringsutskottets betänkande nr 50.

Herr talman! Den här debatten om det radioaktiva avfallet, som vi för i dag, fördes första gången i det gamla riksdagshuset för nästan precis fyra år sedan, den 4 december 1969. Då var det civilminister Lundkvist som svarade på en interpellation av herr Wirtén om planerna på en upparbetningsanläggning i Sannäs — en upparbetningsanläggning är ett sådant ställe där man behandlar radioaktivt avfall. Den var då påtänkt men den blev inte av. 1969 blev svaret att den inte skulle bli av förrän 1975, och i en ny kammardebatt i mars 1971 fick vi veta att den inte skulle bli aktuell förrän 1990. Vid debatten i mars 1971 förklarade herr industriministern Wickman att avfallsprodukterna av kärnkraftverken i Sverige skulle tas om hand och förvaras på betryggande sätt så länge de kan medföra risker för omgivningen. Exakt hur lång sådan tid är angavs inte, men de uppgifter som fru Hambraeus har lämnat här antyder att det kan vara ett ganska långsiktigt åtagande som man ikläder sig med sådana utfästelser. I en studie från mars 1971 om upparbetning av kärnbränsle, som är gjord av en arbetsgrupp inom jordbruks-, civiloch industridepartementen, citerar man amerikanska uppgifter, enligt vilka det finns en metod att hantera och disponera — för all framtid — högaktivt avfall. Den metoden skulle bara kosta omkring 1 procent av den totala kraftkostnaden. Det förutsätter emellertid att man har tillgång till ett saltlager som är minst 60 meter tjockt och ligger mellan 150 och 600 meter under markytan i en absolut torr omgivning. Det skall finnas en sådan lokal i Kansas, stod det. Om det finns på något annat ställe i världen tycks ingen veta. Men kan man verkligen lita på att avfallet, även under sådana förhållanden, är säkert lagrat för all framtid? Den saken tycks det vara svårt att få någon visshet om. I den här studien som jag citerar skriver man att om man lägger ner avfallet i saltgruvor eller motsvarande formationer, så blir det eventuellt inte möjligt att i ett långt tidsperspektiv återfinna avfallsbehållarna och flytta dem till någon ny och säkrare förvaringsplats. Vad drar gruppen för slutsats av detta? Jo, ”det är därför nödvändigt att komma fram till allmänt accepterade normer och metoder på avfallsområdet”. Det tycks betyda att man först måste komma överens om hur stora risker man vill tänka sig att acceptera — över hela klotet och för oöverskådlig tid framöver. Hur lång tid blir det? Vilken roll kan den i dag utlovade svenska utredningen spela här? Och vad gör vi under tiden? Gruppen förutsätter själv att man får lov att tänka sig en ganska lång tid av långtidsförvaring i någon sorts behållare, innan man kan ha kommit fram till en allmänt accepterad teknik för slutlig disponering. Det finns alltså i dag — om jag har fattat saken rätt icke någon allmänt accepterad teknik för slutlig disponering av det radioaktiva avfallet. Men risken är ju att medan dessa långtidslager växer, dör kon — dvs. vi får så stora lager på jorden att de blir praktiskt omöjliga att hantera på ett säkert sätt. Inte för att de börjar explodera, men för att förvaringsutrymmen som hindrar skadlig strålning då helt enkelt inte räcker till, i den mån de över huvud taget visar sig existera. Det skulle vara intressant att veta om den farhågan verkligen är befogad eller inte. Någon internationell överenskommelse eller accepterade normer för evighetsförvaringen av radioaktivt avfall existerar alltså inte i dag och tycks inte vara nära förestående heller. Det uttalades oro för detta vid en interparlamentarisk miljövårdskonferens i Wien i slutet på juni i år, där fru Hambraeus och jag var med tillsammans med hundra parlamentariker från alla kontinenter. Vi gick igenom Stockholmskonferensens beslut, kommenterade det och antog bl.a. en resolution med följande innehåll: ”Konferensen uttrycker en allvarlig varning mot utvecklingen av kärnkraftverk i stor skala innan problemen om den permanenta förvaringen av radioaktivt avfall har lösts.” Oron för dessa framtidsperspektiv finns alltså på många håll i världen. Jag skulle sedan bara vilja göra en kort kommentar till den fråga som naturligtvis alltid kommer upp, när man avråder från alltför snabbt utbyggande av kärnkraften: Var skall vi då ta energin ifrån under tiden? Jag vill bara nämna vad energiutredningen 1970 påpekade, nämligen att av den energi som tillförs de slutliga förbrukarna kommer ca 40 procent inte till någon nytta på grund av distributionsoch omvandlingsförluster. Om jag inte minns fel, visade energiutredningen på en del sätt att komma till rätta med detta. Professor Barry Commoner har tillsammans med en grupp forskare i USA nyligen framlagt förslag om hur man skulle kunna drastiskt skära ned energiförlusterna, bl.a. genom att bygga bostäder på annat sätt. Beträffande satsningen på kärnkraftenergi skriver en annan forskare, Lars Kristofferson, i Forskning och framsteg att hade man inte haft de oerhört stora militära investeringarna på det området, kan man verkligen undra om vi hade valt kärnkraftenergin framför andra tänkbara metoder, på vilka bara en bråkdel av atomenergins utvecklingskostnader hittills lagts ned. Det finns alltså möjlighet att diskutera denna fråga ur ett vidare perspektiv. Slutligen undrar jag verkligen när jag hör uppgifterna om svårigheterna med evighetsförvaringen om man hittills i kärnkraftverkens miljöbudget räknat in ens alla de rent ekonomiska kostnaderna, eller om man möjligen alltför kortsiktigt räknat bara med några få av posterna i detta sammanhang. Jag utgår alltså från att den energiutredning som tillsatts i år på riksdagens beställning kommer att få lov att budgetera kärnkraften efter dess verkliga kostnader, inklusive dem som vi måste räkna med i framtiden.
Herr talman! Det lönar sig kanske inte mycket att fortsätta denna debatt. Det är naturligtvis alltid en fara i att diskutera risker när man saknar ett helt tillfredsställande faktaunderlag. Vi är beroende av vad våra vetenskapsmän och forskare säger på detta område. Jag har sagt tidigare att ämnet plutonium och graden av dess farlighet under alla omständigheter har varit kända sedan början av 1950-talet. Vid en bedömning nu av det program som vi fastställde i mitten av 1950-talet säger våra forskare, att en del av de farhågor som de då hade inte har besannats i så stor utsträckning som de då räknade med. Å andra sidan har nya problem dykt upp, som man inte kan undvika att beakta och som man tvingas att angripa med de vetenskapliga metoder som är tillgängliga. Jag har sagt att vi fortlöpande måste lägga ned alla de kostnader och allt det arbete som är nödvändigt för att skapa den trygghet som vi med vårt ansvar mot medborgarna måste försöka upprätthålla, och det pågår alltså ett sådant arbete. Låt mig bara till sist beträffande energiproduktionen säga, att det är mycket möjligt att vi kan minska behovet genom sådana åtgärder som fru Anér har talat om. Men för dagen är det ingen som har kunnat ge de praktiska anvisningarna om hur vi skall kunna klara detta. Jag ställer då frågan: Skall vi säga till våra industrier och till våra konsumenter att de får avstå från anspråket på en ökning av elenergikonsumtionen med 8 procent om året, vilket motsvarar beräkningarna för 1970-talet? För 1980-talet anger beräkningarna en ökning med 5,5—6 procent om året. Är vi beredda att göra det med de konsekvenser som det självfallet innebär för den industriella utvecklingen och över huvud taget för vårt välståndsproblem? I så fall skall vi också göra klart för medborgarna vad det innebär. Det är den avvägningsfrågan som jag ville peka på. Vi har i detta sammanhang hittills valt att försöka upprätthålla en energiproduktion som svarar mot det konsumtionsbehov som vi kan mäta.
Herr talman! Vad jag talade om var inte i första hand energiförbrukningen utan energislöseriet. Det var även det som energiutredningen, som framlade många goda förslag, år 1970 talade om. Det är naturligtvis inte så mycket fråga om att skära ned den förbrukning som vi har i dag. Vad det gäller är i stället att vi inte på lång sikt kan fortsätta att öka energiförbrukningen i samma takt som hittills skett. Jag är sannerligen inte den enda person som framfört detta på den senaste tiden.

Herr talman! Denna debatt har ju redan tagit ganska lång tid i anspråk, och många argument har stötts och blötts mot varandra. Låt mig foga några kommentarer till debatten. Det förhållandet att energikonsumtionen ökat enormt har illustrerats av flera talare. En uppgift från Amerika säger att vi i hela världen år 2000 kommer att förbruka ungefär åtta gånger dagens elproduktion. År 2050 kommer världens elförbrukning på grund av den exponentiella tillväxttakten att ha ökat till 250 gånger dagens produktion. Man kan verkligen fråga sig om detta är rimligt. Vi har fått höra av fru Hambraeus — det stod även i interpellationen — och vi fick höra av herr Börjesson i Glömminge att de energiresurser som finns inte kommer att räcka så länge — oljan i 40—50 år, kolet kanske några hundra år osv. Alla dessa siffror inger stor pessimism. Utvecklingen går våldsamt snabbt framåt, och vi frågar oss lite till mans hur överlevandeaspekten kan komma att se ut i nästa eller nästnästa generation. Vi vet också att den ökade energiproduktionen skapar avfallsoch föroreningsproblem av tidigare icke kända slag. Man kan utan tvekan ställa frågan, som jag förstår att fru Hambraeus indirekt gör: Har vi anledning att här i landet öka vår energiproduktion, och vad är den extra nyttan av detta? Jag tycker att det är en relevant frågeställning, men jag tror att man måste se på den i ett internationellt sammanhang. Någon sade i en debatt för några år sedan ”att vi inte har råd att använda mera mark för kraftverk. Vi kan klara oss med den energiförbrukning vi har. Om 30 år har människorna bara hälften så lång arbetstid, och då behövs all natur för fritidsändamål.” Det var ett sätt att illustrera problemet. Motrepliken blev från en expert: ”Om vi inte kan fortsätta att öka energiförbrukningen och ersätta alltflera mänskliga insatser med maskiner, kommer vi inte att ha hälften så lång arbetstid om 30 år.” Där står argumenten mot varandra, och man kan stapla andra liknande argument på samma sätt mot varandra. Globalt sett har vi knappast några möjligheter att begränsa det totala energiuttaget, utan detta kommer att öka, främst därför att majoriteten av jordens befolkning har en så otroligt dålig standard. Vi vet att befolkningstillväxten hela tiden ökar, även om en viss avmattning har kunnat skönjas. Under överskådlig framtid — ett par generationer — måste energiförbrukningen öka, hur vi än vrider och vänder på detta. Vi kan ingenting göra för att vända på den utvecklingen. Vad larmrapporterna om energiproblemen säger oss är naturligtvis att vi måste forska intensivt och att vi måste få ett samlat politiskt grepp över problemen, både internationellt och nationellt. Vi måste framför allt ta upp säkerhetsproblemen som fru Hambraeus har nämnt. Vi måste diskutera kärnkraftanläggningarnas konstruktion för att kunna använda råvarorna mera effektivt. Vi måste ta upp förvaringsaspekterna. Och det är klart, fru Anér, att vi måste ta upp slöseriet. Vi förlorar en väldig massa energi, men jag tror att det är en marginell insats vi kan göra där, på kort sikt. Vi kommer totalt sett att möta så enormt ökade krav på energi på olika områden och från olika nationer. Jag tycker, om jag skall vara ärlig, att fru Hambraeus ser litet för pessimistiskt på säkerhetsriskerna. Låt mig kort gå in på dessa. Tanken är kanske det allvarligaste. Många människor inbillar sig att den skulle kunna explodera som en bomb. Den risken har vi inte tagit upp i den här debatten, och jag tror att den är mycket liten. Läckageriskerna är naturligtvis stora, inte minst när det gäller förvaringen. Men jag tror inte att plutonium är det allvarligaste utan framför allt det avfall som förekommer i gasform och som kallas för kryptongas. Enligt experterna kommer denna att inom tre å fyra decennier vara ett verkligt problem, om man inte lyckas binda gasen i fast form och lagra den. Problemen är stora, men vi kan redan i dag, fru Hambraeus, lagra de giftiga avfallsprodukterna. Vi kan inte lagra dem för evigt, för vi har inte sådana förvaringskärl, och där ligger problemet, men vi kan bildligt talat stjälpa det över från ett dåligt ämbar till ett bättre, när det har förflutit ett visst antal år. Det är visserligen en temporär lösning, men det är dock en lösning. Jag tycker att det är att hårdra det litet väl mycket, när man säger att vi lämpar över förvaringsproblemen på kommande generationer, som kanske inte vill eller har råd att ta dem på sig. Jag tror att de kommer att ha råd, för själva lagringen är inte i första hand en kostnadsfråga. Vidare tror jag att de välfärdsproblem som vi möter världen över ger svar på hela den här frågeställningen, nämligen att kommande generationer vill ta det ansvaret på sig. Men jag håller med om att dessa frågor är utomordentligt svåra och att det vore angeläget att få en debatt inte minst om samordningen av politiken. Jag håller med utskottsmajoriteten om att det är onödigt att i dag tillsätta en allomfattande utredning av dessa frågor. Vi har 14 utredningar nationellt, sade herr Svanberg, och vi har ännu flera internationellt. Men vi borde titta litet närmare på den andra delen i reservationen, detta med ett fristående institut. Rent principiellt är det otillfredsställande att CDL, den centrala driftledningen, står för all prognosverksamhet på detta område. Det vore intressant att få prognoser och material från ett fristående organ som icke har ett inbakat producentintresse. Det vore över huvud taget intressant att få en debatt i den här kammaren om hur politiken skall samordnas. Herr statsrådet har talat om delegationen för atomenergifrågor, vi har hört om statens strålskyddsinstitut. Nu skall det tillsättas en utredning om avfallsproblemen. Det blir väldigt svårt, inte bara för oss politiker utan framför allt för allmänheten, att få ett samlat grepp på de här frågorna, att följa med i alla de rapporter som kommer. Herr talman! Jag ville bara tillfoga dessa kommentarer. Den interpellation som fru Hambraeus har framställt är utomordentligt väsentlig. Jag ser inte lika pessimistiskt på utvecklingen som fru Hambraeus, inte lika allvarligt på säkerhetsriskerna och förvaringsproblemen, men enligt min mening råder det intet tvivel om att det är politikernas plikt och ansvar att diskutera dessa frågor, att försöka sig på en samlad bedömning. Jag välkomnar denna debatt, och jag välkomnar även en motion från fru Hambraeussom vi i vår kan få använda som underlag för en mer djupgående analys.
Herr talman! Jag vet inte om jag känner mig särskilt pessimistisk. Det enda jag har velat genom min interpellation är att äntligen väcka den debatt som vi absolut måste föra kring dessa frågor i Sverige lika väl som i andra länder där man planerar atomkraftverk. Logiken i att vi genom att öka vår produktion av kraft skulle hjälpa u-länderna har jag aldrig förstått. Man säger att kraftproduktionen i allmänhet måste öka därför att u-länderna behöver det, alltså måste vi öka vår kraftproduktion. Jag förstår inte logiken där. Herr Wijkman sade att det kanske inte är omöjligt att lösa förvaringsfrågorna. Det kan hända att det finns möjlighet; en del tekniker tror ju det. Men problemet just nu är att vi skapar ämnen som, om förvaringsproblemet inte slutligen kan lösas, binder kommande generationer för ett arbete som kräver högt tekniskt kunnande. Det är en moralisk fråga som vi måste ta ställning till, om vi har rätt att göra det eller inte. Sedan måste jag med all kraft framhålla att det finns alternativa metoder att få fram energi, och det är mycket sorgligt att vi i vårt land just nu har satsat så mycket på just en kraftkälla, nämligen atomkraften, så att vi har försummat alla andra möjligheter. Jag anser det mycket viktigt att vi satsar på alternativa metoder.
Herr talman! Fru Hambraeus säger att vi äntligen har fått i gång en debatt. Jag tycker kanske att det är att överdriva. Vi har i alla fall internationellt och även i det här landet under de senaste åren haft en mycket intensiv debatt, åtminstone på forskarplanet. Och de debattböcker om energifrågorna som har utgivits under senare tid har hjälpt till att föra fram dessa frågor på ett mera lättbegripligt sätt. Det är utmärkt att interpellationen har väckts, och jag delar i mycket farhågorna och anser att problemen är allvarliga. Fru Hambraeus säger att hon inte begriper logiken i påståendet att vi måste öka vår energikonsumtion. Jag sade inte så. Jag sade bara att från världens befolkning — och den ökar, åtminstone under överskådlig tid kommer vi att möta ett krav på ökade energitillgångar hela tiden. Då måste vi, liksom alla andra stater, se om vårt hus, därför att de fossila bränslena kommer att ta slut osv. Så till talet om alternativ till kärnkraften. Jag har ännu inte tagit del av något verkligt alternativ till kärnkraften. Hur vi än vrider och vänder oss är vi tvingade att fortsätta utvecklingen av kärnenergin och naturligtvis också av fusionsenergin. Vi måste lägga ner all kraft på den forskningen. Jag frågar till sist fru Hambraeus: Om vi nu fick en proposition från regeringen som lade fram problematiken och vi konstaterade att vi inte med hundraprocentig säkerhet kan säga att avfallsprodukterna kommer att kunna lagras i ämbar eller behållare som håller för all evighet, skulle vi då säga nej till en vidare exploatering av kärnkraften? Jag tror aldrig att vi kommer att få en prognos som ger absolut säkerhet. Jag förstår följaktligen inte hur vi här i kammaren kan bli hjälpta av själva frågeställningen. Att vi däremot skall forska samt utveckla och samordna denna politik är vi helt överens om.
Herr talman! Jag tycker inte att vi skall ta upp tiden med att diskutera hypotetiska frågor. Det är bättre att vi väntar med den diskussionen tills vi har fått fram alla fakta och verkligen kan ta ställning.

Herr talman! Diskussionen har väl blivit litet splittrad genom den insprängda interpellationsdebatten. Av vad som hittills sagts har emellertid framgått att det är synnerligen betydelsefulla frågor som behandlas i näringsutskottets betänkande nr 50 — från vissa synpunkter kanske en av de allra viktigaste frågor som på mycket länge behandlats i riksdagen. Min vana trogen skall jag försöka vara kortfattad. Jag skall inte fördjupa mig i detaljer utan kommentera det hela litet mer generellt. Som en av de huvudansvariga för tillkomsten av motionen 757, som alltså handlar om nödvändigheten av en medveten och vettig resurspolitik, vill jag gärna framföra ett tack till näringsutskottet för dess noggranna och ambitiösa handläggning av motionen. Utskottet konstaterar att mänsklighetens misshushållning med naturtillgångarna är ett allvarligt problem — i vart fall, som utskottet säger, ”på litet längre sikt”. Man konstaterar att detta problem är föremål för stor uppmärksamhet såväl internationellt som på nationellt plan. Utskottet ger vidare en fyllig redovisning av olika pågående internationella forskningsprojekt kring dessa frågor, deras olikartade utgångspunkter, arbetsmetoder och målsättningar. Utskottet redogör slutligen för hur olika sektorer av resursproblematiken nyligen har behandlats eller för närvarande behandlas i skilda utredningar och arbetsgrupper. Herr Svanberg nämnde att det i Sverige finns 14 utredningar; jag har också räknat dem och fått dem till 15. Någon av oss har väl räknat fel, men det är en petitess. Utskottet betonar verkligen att motionen 757 tar upp ett mycket allvarligt problemkomplex. Det anmärkningsvärda i betänkandet är att utskottsmajoriteten inte drar ut den logiska konsekvensen av sin beskrivning av problemen och av sitt eget resonemang. Man skriver sammanfattningsvis på s. 16 i betänkandet att de problem det rör sig om dels vart och ett för sig i större eller mindre utsträckning är föremål för utredningsarbete, dels att det rör sig om principiellt olikartade problem. Detta är egentligen pudelns kärna. Statliga utredningar, forskargrupper och enskilda forskare arbetar var och en i sin stad eller i sin kula med sin sektor av problemkomplexet. Dessa forskningssektorer är principiellt olikartade, skriver utskottsmajoriteten. Ja, i konventionell mening rör det sig om principiellt olikartade frågor. Men i den meningen hör de numera ihop, att de tillsammantagna handlar om mänsklighetens framtid. Vad som krävs är en koordination av utredningar och forskningsarbete och en sammanställning och en analys av utredningsoch forskningsresultaten som kan bilda underlag för de politiska beslut som inom en mycket nära framtid blir oundgängligen nödvändiga. Herr Svanberg sade för en stund sedan att materialet egentligen var för stort för att kunna överblickas. Han har därmed själv glidit över in i den skara av pessimistiska profeter som han talade om nyss. Jag tror inte att herr Svanberg har rätt. Vi måste skaffa oss just en sådan överblick, och det är därför som vi har motionerat i denna fråga. Den utredning som efterlyses i motionen 757 skall naturligtvis inte dubblera, som utskottet befarar, pågående utredningsarbete. Den skall givetvis ha — och det framgår av texten i motionen — betydligt intelligentare och mer sofistikerade arbetsuppgifter. Utskottets framhåller, liksom motionärerna, att de här resurspolitiska frågeställningarna ytterst är en global angelägenhet. Och det är de givetvis. Men jag tillåter mig påpeka att globala problem är summan av de enskilda staternas problem. Frågan om hushållningen med naturtillgångarna måste givetvis tacklas såväl internationellt som nationellt — det ena kan aldrig utesluta det andra. Herr talman! Avslutningsvis jag lovade att vara kortfattad: Den mänskliga misshushållningen med naturresurserna har diskuterats med tilltagande intensitet under senare år. Diskussionen och debatten har i huvudsak drivits av enskilda forskare, av forskargrupper och av vetenskapliga institutioner. Man har därifrån pekat på det nödvändiga i en samlad överblick och i en samlad analys. Det är sannerligen på tiden att också de politiska beslutsfattarna inser nödvändigheten av ett sådant samlat grepp kring resursproblemen!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

Herr talman! I reservationen 1 vid näringsutskottets betänkande nr 50 föreslår vi riksdagen att bifalla motionen nr 757 med P.O. Sundman som första namn. Därmed skulle vi säkra en intensifierad forskning om fusionsenergin samt tillsätta en resurspolitisk utredning. Om vi kunde lösa fusionsenergins problem, skulle vi ha en ren och nära nog outtömlig energikälla för framtiden. Vi skulle slippa den stora risk som våra atomkraftverk innebär. Det finns all anledning att satsa mycket kraftigare på denna forskning än man för närvarande gör i Sverige. När det gäller jordens naturresurser håller ett nytt synsätt på att växa fram, man kan nästan tala om en ny världsbild. Någon gång, ungefär när människan först tog sig ut i rymden tror jag det var, insåg man mera allmänt det faktum att jorden är begränsad i en oändlig rymd ett litet klot, där det finns förutsättningar för liv. Man insåg att naturtillgångarna inte är outtömliga och att livet kan skadas genom rubbningar i den ekologiska balansen. Samtidigt börjar man inse att den tekniska kultur, som vi odlat under en kort period i mänslighetens historia, kan komma att göra slut på naturtillgångar, som det blir svårt att klara sig utan, och dessutom håller på att skada biosfären genom naturfrämmande metoder och ämnen. Biologer och ekologer varnar oss för att ekosystemen bryter samman om vi fortsätter som nu. Det har blivit inne att tala om ekologi, men man drar mer sällan konsekvenserna av sitt tal. Det verkar ibland som om man ingenting förstått, som om man resonerade så här: Ekologin får vi ta hänsyn till om vi har råd. Miljövård är bra för att ge oss angenäma rekreationsområden. I själva verket är ekologisk balans förutsättningen för att livet skall bestå på jorden. Det är fråga om en biologisk verklighet som måste utgöra grunden för allt vi företar oss på jorden. Vi måste lyda det ekologiska Detta kommer att innebära att vi måste hitta på en ny inriktning för den tekniska utvecklingen, mot metoder som är i harmoni med naturen, som utnyttjar det naturliga energiflödet och inte tvingar oss att skapa alltmer miljöförstörande hjälpenergi. De nuvarande produktionsmetoderna är självförstörande. Barry Commoner säger på s. 164 i Cirkeln sluter sig: ”Ekologiskt överlevande innebär inte att man överger tekniken. Men det fordrar en ny teknik som bygger på en vetenskaplig analys som tar hänsyn till alla väsentliga faktorer i den natur tekniken påverkar.” Det kommer inte att saknas meningsfullt arbete för alla när vi börjar ta itu med verkligheten! Någonstans måste man börja, och jag tror att den utredning om en resurspolitik som föreslås i motionen nr 757 kan vara en fruktbar väg.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

Herr talman! Beträffande herr Wijkman finns det ingenting att säga. Jag kan i långa stycken dela hans synsätt. Att vi inte kommer överens om ett särskilt energiverk kanske inte är någon principiell fråga, men jag är inte så misstänksam att jag inte tror att det här organet kan klara detta. Det lämnar vi så länge. När det gäller frågan om det är 14 eller 15 utredningar, herr Sundman, är det möjligt att det är 15. Jag uppfattade en av dem som vi har nämnt inte som en utredning utan som någonting annat. Men det är väl inte det vi tvistar om. Herr Sundman säger här att utskottet inte drar konsekvenserna av sitt resonemang. Det är precis vad vi gör. Vi instämmer i långa stycken i denna motions motivering och pekar på problemen. Vi tror emellertid inte att detta är vägen att klara dem. Han säger senare, vilket kan vara riktigt i och för sig, att vi behöver en samlande översyn. Det är självklart att allt detta till slut skall leda till att vi vet hur det är med mineraltillgångarna, jordbrukets tillgångar, energitillgångarna och allt detta. Men behöver vi en speciell utredning för att klara ut det? Herr Sundman säger att utredningen inte skall dubblera andra, den skall ha intelligentare och mer sofistikerade ting att syssla med. Är det inte i stället så att vi kan samla på vetskap om våra naturresurser i form av odlingsbar mark, mineraler osv. och därigenom få en bild av vår verklighet? Är det inte politikerna som har att sammanväga detta och se vad som kommer ut av det? Vi har väl regering, riksdag och många andra organ som skall samordna detta. Inte behöver man tillsätta särskild utredning för att kombinera ihop dessa faktorer. Jag menar dessutom att det skulle vara ganska tokigt om näringsutskottet skulle initiera en utredning om jordbruket — huruvida vi skall ha 50, 80 eller 100 procents försörjningsgrad. Det måste väl ändå bedömas litet grand utifrån synpunkter som skall företrädas av jordbruksutskottet. Sedan skall jag inte säga mycket om fru Hambraeus. Hon har sagt en hel del här och diskuterat med flera. Fru Hambraeus tror att fusionsenergin skulle lösa alla våra problem. Ack, vore vi där! Jag tror inte att vi på detta stadium kan verksamt bidraga till att åstadkomma någonting. Det är ett jätteproblem som hela världen brottas med, och jag hoppas att man skall kunna lösa det, men jag tror inte att vi skall tala så mycket om fusionsenergi i dag. Vi vet faktiskt inte hur det går att få fram den. Fru Hambraeus säger att man i samband med rymdfärderna insåg att jorden egentligen är ganska liten och att vi har begränsade resurser. Ja, det tror jag är riktigt. Hon framhåller då att man behöver en ny teknologi och använder uttrycket att det har blivit inne att tala om ekologi. Drabbar inte det fru Hambraeus i allra högsta grad — att det är inne att tala om ekologi? Hon säger att man sedan inte drar konsekvenserna av vad man pratar om. Jag tror nog att utskottet och de flesta här har dragit konsekvenserna av sitt resonemang, när man säger att detta är ett allvarligt problem och att vi skall se hur det utvecklas och göra allt vad vi kan för att försöka skaffa oss kunskap om det. Men vi tror inte att en samlad utredning kan göra detta. Vi menar också att vi skall utnyttja våra resurser. Vi balanserar här alltid på en mycket smal tråd när det gäller att å ena sidan utnyttja resurser för att tillgodose behov som finns i samhället i dag och att å andra sidan inte förbruka resurser för kommande generationer. Jag tror verkligen inte att vi är i den situationen att vi liksom förtär resurserna för nästa generation. Vi skall heller inte i panik, för att inte tära resurser för framtiden, handla så att de människor som nu lever inte har resurser att leva på ett människovärdigt sätt. Forskning och utveckling har pågått mycket länge i mänsklighetens historia. Människosläktet har funnit nya vägar att skaffa sig försörjning, producera varor osv. Jag tror inte att den forskningen har upphört och att vi inte skall finna nya vägar. Det är enligt min mening mycket tokigt när man går omkring och talar om att alla våra resurser är uttömda vid någon viss tidpunkt. Vår forskning skall väl kunna ge oss något. Jag tycker det var en utmärkt bild som herr Wijkman visade när han sade att det egentligen är fråga om att göra det ena eller det andra. Vi behöver inte alla dessa industrier när vi har bara några timmars arbetstid per vecka. Men invändningen är att om vi inte använder alla våra resurser så har vi inte bara några timmars arbetstid per vecka. Man skall inte måla så fruktansvärt svart att man glömmer bort dagens människor. Det finns många som mycket väl kunde tåla en inskränkning i sina resurser och sina tillgångar, men det finns oändligt många eftersatta behov på jordklotet och även i vårt land. Vi måste på ett vettigt sätt kunna använda våra resurser samtidigt som vi skaffar oss kunskap om hur de ser ut. Jag anser alltså att man inte så i svart skall utmåla vilka banditer vi i denna generation är. Jag tror inte att vi är mycket värre än tidigare generationer.
Herr talman! Det verkar nästan som om herr Svanberg och jag börjar bli överens. Herr Svanberg sade att det var politikerna som skulle göra de här bedömningarna. Jag vill dock erinra om att herr Svanberg tidigare sade — naturligtvis med en retorisk överdrift, det förstår vi — att det är omöjligt att överblicka vad 14 eller 15 utredningar arbetar med. Ett antal utredningsresultat som är så svåra att överblicka, att det betecknas som omöjligt, måste vi nog få bearbetade på ett eller annat sätt. Vad vi behöver och vad vi eftersträvar med den här motionen är en metodisk sammanvägning av de olika utredningarnas resultat. Vi menar att vi måste åstadkomma något som är hanterligt för politikerna, något som möjliggör dessa politiska beslut som är viktiga och ofrånkomliga. Jag tror att herr Svanberg också sade någonting om att näringsutskottet skulle initiera en utredning om jordbrukspolitiken, men det var väl i så fall en felsägning, för på det sättet fungerar ju inte utskottsapparaten.
Herr talman! Jag tycker det är alldeles riktigt, herr Svanberg, att vi inte skall gripas av panik, även om problemen är ytterst allvarliga. Vi måste ändå börja att verkligen ta itu med problemen. Vi har redan nu kunskaper — biologerna har gett oss dessa — som borde få oss att inse att väldigt mycket av det vi gör nu bygger på felaktiga förutsättningar. Därför anser jag att den utredning som vi föreslagit skulle vara ett sätt att börja tänka om och försöka anpassa mänsklig aktivitet i fortsättningen här i vårt land efter de biologiska grundförutsättningar som råder.

Herr talman!

Man måste ju hela tiden ställa frågan: Vad har vi att ta till i stället? Som det nu ser ut är det säkerligen nödvändigt med ett antal kärnkraftverk i Sverige under de närmaste 20 åren. Men jag är helt övertygad om att man om 20 år kommer att säga att de kärnkraftverk som nu uppförs är fruktansvärt gammalmodiga, och vi får väl hoppas att man vid den tidpunkten har kommit fram till energikällor som är helt säkra i alla avseenden och ger den energi som behövs. Problemet med det radioaktiva avfallet har skötts på ett skandalöst sätt i USA, men jag skall inte beröra detta vidare. Det finns utförligt behandlat bl.a. i tidskriften Environment. Här i Sverige hade vi emellertid en mycket stor debatt i Stockholms stadsfullmäktige sommaren 1964, och jag vill minnas också någon gång tidigare men jag har inte i all hast kunnat få fram material om detta. Det var jag som tog initiativet till debatten om säkerhetsproblemen kring atomenergin i en interpellation till dåvarande industriborgarrådet. Det gällde det kärnkraftverk i liten skala som byggdes i Ågesta i Stockholms södra ytterområden. Jag var mycket försiktig med att gå fram där. Jag ifrågasatte inte kraftverkets vara eller inte vara, utan frågan gällde bara hur man skulle tillvarata det radioaktiva avfallet. Mängderna av sådant avfall var utomordentligt små, och såvitt jag förstår hade man mycket god kontroll över det, men från driftledningens sida ville man då inte binda sig för den metod som jag föreslagit för de små mängder det gällde. Metoden innebar att man brände in avfallsprodukterna i lera och gjorde keramik av det och deponerade avfallet i denna form t.ex. på botten av någon nedlagd gruva. Efter vad jag förstod ville man inte ha något prejudicerande beslut på tillvägagångssättet i det fallet. Nu tror jag att de svenska teknikerna — kanske delvis beroende på den oerhört intensiva uppmärksamhet som denna energiform har varit utsatt för — har säkerhetsgränser som är betryggande. Men på senaste tiden har det dykt upp nya orosmoment.

Sverige överväger skärpt kontroll” skriver följande: ”Radioaktivt läckage ur bränsleinneslutningar i kärnreaktorer för elkraftproduktion har nu blivit en internationell skandal.I centrum för uppmärksamheten befinner sig den amerikanska jättekoncernen Westinghouse.

Tidningen skriver att det inte är uteslutet att följden någonstans kan bli en stor katastrof. Sedan 1965 har amerikanska atomenergikommissionen arbetat speciellt med att effektivisera de katastrofskyddsanordningar som skall utlösas för att kyla systemet, om det skulle rusa. Detta är frågor som jag inte behärskar i detalj och som jag inte alls är sakkunnig på; jag har bara velat nämna om dem här. Jag håller med industriministern om att eftersom vi har de nämnda farorna att ta hänsyn till måste vi kunna anvisa alternativ om inte denna energikälla kan användas. Om 20 år har vi kanske andra källor utan de risker som nu är förbundna med kärnkraftverken — även om de såvitt jag förstår är relativt små, där kontrollen är vad den bör vara. Jag är tveksam till en kampanj som enbart koncentreras kring riskerna med kärnkraftens fredliga utnyttjande. Den drar uppmärksamheten från något som är betydligt allvarligare, nämligen det militära utnyttjandet av kärnkraften. Vi har enbart i Västeuropa enligt den senaste uppgift jag sett 7 000 atomstridsladdningar färdiga för avskjutning. Man kan lätt föreställa sig att det kan ske olyckshändelser när så enorma mängder explosivt material finns färdigt att använda, för att nu inte tala om vad produktionen av allt detta material innebär. Jag tror att det är på detta vi i första hand skall rikta uppmärksamheten och inte fullt så mycket på den fredliga användningen av atomkraften. Vi har vidare de kärnvapenprov i atmosfären som då och då görs i Stilla havet och i Kina, de franska och de kinesiska kärnvapenproven, som sprider radioaktiva avfallsprodukter världen runt. Vi vet vilka avsevärda mängder radioaktivt material som spreds runt jorden då Sovjetunionen och USA för ett antal år sedan gjorde sina stora prov. De prov som nu pågår måste stoppas, och de lager av kärnvapen som nu finns måste på ett eller annat sätt skrotas ned. Sedan kanske vi kan ägna mera uppmärksamhet åt de i jämförelse med detta trots allt mycket små risker som är förknippade med kärnkraftens fredliga utnyttjande.

Vi kan väl i stort vara överens om att det förekommer ett ganska stort slöseri med emballage för bl.a. öl och läskedrycker. I många fall har konstaterats att priset på emballaget inte står i rimlig proportion till priset på innehållet. Det är väl inte att ta till för starka ord, om man säger att vi i detta land har något av ett förpackningsraseri, som vi kanske är ensamma om i världen i övrigt. Statens prisoch kartellnämnds undersökning har visat att plåtburkar och engångsglas stiger hastigare i pris än den vara som förpackas i dessa emballage. Under åren 1965—1969 steg sålunda förpackningskostnaderna med 130 procent, medan varukostnaderna enbart steg med 45 procent. Miljöskyddssynpunkterna vid användandet av dessa emballage skall jag inte gå in på i detta sammanhang, men vi vet alla att det kostar pengar att få bort engångsemballaget utefter våra vägar. Dessutom medför engångsemballaget ökade renhållningskostnader för den enskilde och för kommunen. Kostnadssynpunkten torde vara den lättaste för konsumenten att överblicka. Kunde man erhålla en dämpning i de fortgående prisstegringarna genom att få bort engångsemballaget, skulle detta komma konsumenterna och landet till godo.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

Herr talman! I motionen 1363, som nu behandlas, finns siffermaterial som inte kan bestridas gällande de stigande kostnaderna motiverade av engångsförpackningar för öl och läskedrycker. Övriga kostnader som åsamkas oss alla oavsett konsumtionen av dessa varor är svårare att verifiera, men att de är betydande är vi alla överens om. Om här räknas in alla kostnader, från förstörda ryggar på våra sophämtare samt skador på djur och människor som vistas i naturen till kostnaderna för renhållningen av våra grönområden, får vi dyrt betala för vad vi tror är välfärd och bekvämlighet. Att det är improduktiva arbetsuppgifter vi skapar genom användandet av nämnda engångsförpackningar är också helt klart. Jag vill ta upp några frågeställningar som inte kan förbigås i debatten om engångsförpackningar. I första hand innebär nedskräpningen otvivelaktigt miljömässiga problem, som vi inte lyckas komma till rätta med — en nedskräpning som inte bara förekommer i naturen utan också i vattendrag och i själva stadsmiljön. Även om ansvarsbestämmelser finns med förbud mot nedskräpning, fungerar inte detta. Kommunerna, som har det slutliga renhållningsansvaret, får ta över. Kommunerna har, som vi vet, inte obegränsade resurser för att klara en tillfredsställande renhållning. I dagens ekonomiska läge är resurserna tvärtom starkt begränsade, med känt resultat. En annan fråga, som jag redan nämnt, är de ökade skaderisker som sönderslagna flaskor och trasiga, ofta rostiga plåtburkar medför för såväl människor som djur. Följden blir inte bara kostnader utan även onödigt lidande för dem som drabbas. Kostnadsberäkningar på detta område finns, men jag skall inte gå på dem här. Jag kan bara konstatera att kostnaderna är betydande. En tredje fråga som tas upp i reservationen är slöseriet med råvaror. Den hör delvis samman med den första frågan, Den ökade tillverkningen av engångsförpackningar påverkar naturligtvis i stor utsträckning nedskräpningen. Ett förbud mot engångsförpackningar skulle inte bara innebära en besparing av befintliga råvaror utan skulle också få till resultat att andra kostnader, exempelvis för renhållning, minskar. I övrigt tycker jag att utskottet gör det litet lätt för sig, när det säger att de råvaror som åtgår för framställning för engångsförpackningar — åtminstone när det gäller glasförpackningar — är av sådant slag att någon bristsituation inte kan förväntas uppstå under överskådlig tid. Är inte detta att sopa en del av problemet under mattan? Det är ju inte enbart råvaror som förbrukas vid en tillverkning av varor. Energi är en stor förbrukningsvara vid all tillverkning, och energi har vi, vilket framgått av föregående debatt, ytterligt begränsade resurser av. En uttömning av de resurerna kommer att inte bara påverka utan helt förändra vårt levnadssätt. Driver man den frågan till sin spets, får man sannolikt vara tacksam för att man tillhör den utdöende generationen. Inte heller meningen, att man inte skulle kunna bryta ut en produktgrupp och införa förbud utan att hela frågan om begränsningen i användandet av vissa naturresurser först prövats, kan godtas. Det borde vara lättare att i ett konkret fall pröva verkan av ett förbud; kanske kunde det medverka till en ökad industriell forskning både för återvinning och bättre förpackningar ur miljösynpunkt. Utskottet har i sin motivering för avslag på motionen inte kunnat prestera mer än en från dess synpunkt positiv mening för användandet av engångsförpackningar. Enligt min och reservanternas uppfattning är det en ohållbar motivering. Vad är det då som anförs? Jo, att ett förbud mot engångsförpackningar inte kan motiveras med att priset per liter blir högre för dryck i engångsförpackningar än för dryck i returglas. Man hävdar att det är naturligt att konsumenten härvidlag liksom på andra områden har möjlighet att göra sitt eget konsumtionsval. Om konsumenten är beredd att betala ett högre pris därför att han föredrar denna förpackningstyp, bör han ha denna möjlighet. Reservanterna har här sagt att valfriheten för konsumenterna på detta område inte är särskilt stor, då långt ifrån alla butiker för ett valfritt sortiment, vilket lätt kan konstateras av den som sköter inköpen. Här är det motiverat med ett halvt erkännande åt KF, som efter den opinion åtminstone i kvarters som fördes återinförde valfriheten med returglas butikerna. Men eftersom de håller på att försvinna, minskas valfriheten också där. Personligen skulle jag vilja gå mycket längre i begränsningen av den s.k. valfriheten av förekommande förpackningar av olika eller i många fall lika varor, som enbart sker i fördyrande syfte och för att dölja eventuella prishöjningar. Den omskrivna valfriheten och den motivering man ofta möter vid inköp av olika varor är: ”Vi tillhandahåller vad konsumenterna efterfrågar.” Detta är inte korrekt. I dag begränsas valfriheten av en ofta osund reklam och av vad fabrikanterna anser mest lönande också när det gäller de engångsförpackningar som vi nu diskuterar. Kostnadsfördyringen för familjerna är inte oväsentlig, i varje fall inte för dem där matkontot redan är knappt och ständigt knappas in genom pågående prishöjningar. Men utskottets majoritet slår i det här fallet vakt om valfriheten för konsumenten att betala ett högre pris genom en viss förpackning, men är inte lika benägen att slå vakt om valfriheten för ett lägre pris genom en annan förpackning. Så sent som i maj månad i år fördes en ingående debatt i riksdagen i samma fråga med en annan vinkling, det finns ingen anledning att upprepa den debatten i dag. Därför yrkar jag med hänvisning till vad som anförts bifall till den reservation som bifogats näringsutskottets betänkande nr 51.

Herr talman! Det har varit många turer här i riksdagen när det gäller engångsförpackningar sedan vi första gången diskuterade dem år 1966, då fru Ekroth i Huskvarna var den första motionär som tog upp problemet, och jag samma år var den förste motionär som skrev på ett mycket hårt förbud mot engångsglas för öl och läskedrycker. Sedan dess har väl uppfattningarna ändrats om de här problemen.

Man säger också att det är svårt för konsumenterna att ha någon valmöjlighet. Det är klart att det är svårt i många sammanhang, det håller jag gärna med om. Förpackningsindustrin har kunnat tillgodose vissa behov. För en tid sedan var vi hos Industriförbundet, där jag tog upp detta problem med en av företrädarna för mejerihanteringen. Frågan gällde om man skulle kunna slopa engångsförpackningarna på mjölk. Jag fick till svar, att det var omöjligt att slopa dessa. Med de stora investeringar som gjorts inom mejerihanteringen skulle det bara inte gå. Man skulle inte kunna återgå till glaseller bleckflaskor, eftersom hela detaljhandeln då skulle behöva omkonstrueras. Man skulle bli tvungen att skaffa helt nya tappningsanordningar, vilket bleve betydligt dyrare för konsumenten.

Vi har därför inte kunnat biträda reservationsyrkandet.

Herr talman! Låt mig ställa kyrkan mitt i byn genom att genast ställa frågan: Om vi förbjöd engångsglas och sedan handel och industri lät panten i allmänhet vara t.ex. 10 eller 15 öre per glas, tror någon att vi då skulle få glasen i retur i någon verkligt betydande omfattning? Svaret är givetvis nej. På papperet, officiellt, vore engångsglasen avskaffade — men i verkligheten skulle en mycket stor del, ja kanske största delen av glasen, gå den önskade återanvändningen förbi. Folk i allmänhet skulle helt enkelt inte besvära sig med att gömma, samla ihop, bära och lämna tillbaka sina s.k. ”returglas”. Samma sak skulle ske i fråga om andra förpackningar. Detta visar att frågan inte är så enkel att den blir löst genom att vi bara inför ett förbud. Varje försök att effektivt och praktiskt taget ”stoppa engångsglasen” ste därför bl.a. bygga på att man inför ett pantsystem, där panten sättes så högt att det verkligen upplevs som lönande för konsumenten att lämna tillbaka förpackningarna. Med andra ord behövs ett generellt och kraftigt tilltaget pantsystem. Får vi inte det har man bara ritat luftslott, och resultatet blir därefter, dvs. inget rejält händer. Givetvis får i detta system ingå kontroll av produktion och import av sådana förpackningar, så att inte försäljning som returglas sker utan Intervjuundersökningar visar att ungefär 85 procent av människorna säger att de avser att välja returglas, om både sådana och engångsglas finns i affärerna. Men samtidigt har Konsumaffärer kunnat visa, att då båda förpackningssorterna finns att tillgå på likvärdiga villkor, så är det i stället 85 procent av kunderna som tar engångsförpackningarna! Om det rättvisande mer exakt i de här siffrorna kan diskuteras, men de pekar på det viktiga problem som folks faktiska beteende utgör. Observera även att för Systembutikernas returglas är återkomsten bara ca 1,8 gånger per glas. Slutsatsen blir återigen denna: Själva pantsystemet måste förändras; det behövs en högre nivå för panterna. Engångsglasen för vanliga produkter är i huvudsak av ondo med hänsyn till miljöverkningarna. Jag tänker då på samtliga tre effekter, dvs. på nedskräpningen — inklusive de skador på människor och djur som den åsamkar — på de ökade sopmängderna och på den snedvridna resursförbrukningen för världshushållet genom förpackningar, vilka inte blir återanvända. När det gäller användningen av jordens naturresurser — och detta är det tema som motionärerna tagit upp — kan man inte förbjuda vissa typer av förpackningar enbart med den hänvisningen. Detsamma gäller deras skäl att en viss förpackning är ovanligt dyr. Förbud på sådana grunder skulle leda till orimliga konsekvenser. Man skulle med lika stor rätt kunna förbjuda bilar som väger över 1 200 kg t.ex. eller drar mer än 0,8 liter per mil som man förbjuder plåtburkar därför att de skulle innebära en för stor användning av jordens naturresurser. Däremot finns det skäl att begränsa användningen av förpackningar som förutsätter onödigt slöseri med naturresurser, metallråvaror och energi. Detta slöseri med naturresurser måste vi angripa. Det gäller då att hitta det system som är effektivast. Den bästa slutsatsen här bör bli att man bör pröva att kombinera det generella pantsystem jag nämnde med ett system för återanvändning av burken eller flaskan genom en avgift per förpackning för producenter som trots att alternativ finns inte använder sådana emballage som i allmänhet återanvänds. Det är rimligt att kostnaden för betydande miljöförstöring och slöseri med naturresurser tas ut. Avgifter har den poängen att de genom den kostnadsbelastning de utgör tvingar företagen att ständigt förbättra sin teknik. Vid en ren förbudslinje kommer man däremot alltid i den situationen, att vissa förpackningar — och nu tänker jag på mer än dem för öl och läskedrycker, för detta är ett vidare problem också — delvis har fördelar och delvis har nackdelar och att man därför vid avvägning mellan förbud och icke-förbud ibland låter förpackningarna vara kvar — vid rådande teknik. Avgifter däremot stimulerar fram en teknisk utveckling till sådana förpackningar som är väl lämpade för återanvändning, eftersom avgiften för dessa givetvis är låg eller ingen alls. Som framgår innebär en ren förbudslinje klara nackdelar på sikt utöver att den blir ineffektiv om den, vilket reservanterna glömt, inte förenas med åtgärder för att höja pantbeloppet. Att ständigt göra förpackningarna bättre för miljön måste bli en av huvudmetoderna i en politik som inte bara ser till den teknik som finns just nu utan vill driva fram en bättre och mer skonsam teknik. Det är i det sammanhanget vi bör pröva avgiftssystemet också. Givetvis bör uppenbart giftiga och liknande emballage helt förbjudas. Herr talman! Slutsatsen av det synsätt på effektivitet i våra ansträngningar som jag här presenterat är följande. Kampen mot engångsglasen, plåtburkarna, osv. skall föras på tre linjer: För det första behövs förbud för sådana produkter som vid använd ning eller destruering ger upphov till miljöskador genom att de innehåller ämnen som är giftiga eller mycket svåra att bryta ned. För det andra fordras ett generellt pantsystem för övriga sådana förpackningar. Panten skall tillses bli så hög att konsumenterna av varan blir benägna att återlämna förpackningarna efter användningen. För det tredje bör avgifter kunna prövas i kombination med pantsystemet så att återanvändning av förpackningarna stimuleras. Av vad jag här har sagt är det tydligt att det inte går att acceptera reservanternas linje, eftersom argumenteringen där liknar en schweizerost — det är mest hålen som syns. Kampen kan inte heller föras på en halv linje, och jag syftar då på utskottsmajoriteten. Dess skrivning är inte stark till förmån för kraftfulla åtgärder av det slag som jag här har pekat på som nödvändiga. Vi två som för folkpartiet suttit på ärendet i utskottet har därför gjort ett särskilt yttrande. Jag vill förklara att vid eventuell omröstning kommer vi att avstå med hänvisning till det yttrandet och till vad som här har sagts. Må den viktiga frågan om engångsförpackningarna få en snar lösning — men en lösning som blir effektiv!

Herr talman! Som framgår av anförandena här tidigare har reservanterna följt upp motionen 1363 av herr Åkerfeldt m.fl. I reservationen föreslås att riksdagen måtte anhålla hos Kungl. Maj:t om lagförslag syftande till förbud mot sådant emballage som från kostnadssynpunkt står i uppenbart missförhållande till den saluförda produkten och innebär misshushållning med icke reproducerbara naturresurser. I motiveringen för förslaget anförs i motionen bl.a. följande: ”Från miljösynpunkt är både engångsglas och burkar av plåt eller plast synnerligen förkastliga.

I jordbruksutskottets betänkande nr 32, som också antogs av riksdagen, framhölls vikten av att ”verksamma åtgärder vidtas för att få bukt med de svårartade och allt snabbare växande olägenheter för miljön som begagnandet av engångsemballage, framför allt de s.k. engångsflaskorna, medför”. Vidare framhöll utskottet att frågorna behandlades av miljökontrollutredningen. Det kan i detta sammanhang vara av intresse att veta att utredningen nu har avlämnat sitt betänkande. Man föreslår lag om hälsooch miljöfarliga varor — inga nya eller ändrade åtgärder för att komma till rätta med nedskräpningsproblemet. Utredningen erinrar om att en riksomfattande kampanj mot nedskräpning igångsatts och att nya bestämmelser i naturvårdslagen och kommunala renhållningslagen trätt i kraft den 1 januari i år. Utredningen anser att resultatet av dessa aktiviteter liksom av pågående forskningsarbete angående avfallshanteringen och förpackningsutvecklingen bör avvaktas, innan frågan om införande av förbud eller andra restriktioner beträffande engångsemballage ånyo tas upp till prövning. Mot denna bakgrund och med hänsyn till att utredningsförslaget är ute på remiss vill jag nu dra den slutsatsen att såväl jordbruksutskottets ledamöter som riksdagen i övrigt mycket snart kommer att få möta de mera miljömässiga aspekterna på frågan. Vid näringsutskottets behandling av motionen är det därför framför allt resursoch konsumentaspekter som nu ställts i förgrunden. Utskottssning av förbrukningen av majoriteten anser att en diskussion om begrä vissa råvaror här hemma ändå måste ses i ett större sammanhang. Det kan väl knappast vara klokt att bryta ut en produktgrupp, som dessutom är marginell i sammanhanget. Det tillverkas och används naturligtvis i dag ett flertal andra produkter, som inte förbrukas på samma sätt som t. ex de biologiska produkterna där naturen själv sörjer för kretsloppet. Som bekant är det PLM som tillverkar det emballage som här står under debatt. Råmaterialet för plåtburkstillverkningen importeras så gott som undantagslöst från England, Frankrike, Holland, Norge och Västtyskland. Råvaror för glastillverkningen är soda från England och Västtyskland, sand från Belgien och Sverige, kalk från Danmark och fältspat från Sverige. Det är i huvudsak fråga om råvaror som importeras från andra länder och som inte föranleder någon nämnvärd förbrukning av inhemska råvarutillgångar. Enligt uppgift pågår det inom förpackningsindustrin ett intensivt forskningsarbete för att utveckla metoder för återvinning av råvarorna i olika slag av emballage, exempelvis glas och plåtburkar.

Man kan väl knappast bryta ut en liten del av de resurser som vi har på jorden, utan vi måste se dem i ett betydligt större sammanhang. Skulle man mot bakgrunden av de synpunkter som framförts i nämnda publikation se mot framtiden, är det alldeles uppenbart att det kommer att finnas goda möjligheter att tillverka glas. Detta är ett utmärkt exempel på en i vidaste mening internationell fråga. Jag lyssnade med mycket stort intresse på herr Sundman när han tidigare talade för sin motion, som självfallet också jag tycker tar upp frågor av stor betydelse i dessa sammanhang. Han säger att man för att göra insatser internationellt måste skapa aktivitet på det nationella planet. Ja, det är väl inget tvivel om att opinionen måste förberedas på detta plan, men till sist måste det väl ändå vara på det internationella planet som dessa frågor skall lösas i stort. Det är vidare svårt att ställa sig bakom det av motionären och reservanterna anförda prisskälet för ett förbud för engångsförpackning, då samhället inte tidigare på denna grund har ingripit i det fria konsumtionsvalet på andra områden. Här delar utskottsmajoriteten inte reservanternas uppfattning. Vi ser det som en principiell fråga i vår marknadsekonomi, där vi anser att konsumenterna, om de är beredda att betala ett högre pris för en dryck i en engångsförpackning, också bör ha möjlighet att köpa drycken i denna form. Självfallet kan man räkna med att det här liksom på andra varuområden finns vissa marknadsförare som vill försöka rikta konsumentens uppmärksamhet från de väsentligaste faktorerna vid ett köp, nämligen pris, service och kvalitet. Men man måste väl ändå utgå ifrån, när vi nu efter ganska långa utredningar och en intensiv debatt har beslutat att starta ett konsumentverk, att detta verk kommer att fatta sin uppgift på det sättet, att man skall stärka konsumenternas ställning på marknaden. Det gäller verkligen att ge människorna en effektiv konsumentupplysning men dessutom ålägga producenterna att informera om varan på alla de områden där vi som konsumenter har rätt att ställa krav. När vi kommer dit, och det hoppas jag att vi skall göra ganska snart, får konsumenterna betydligt större möjligheter att göra det rätta valet. Såväl reservanterna som herrar Andersson i Örebro och Möller i Göteborg, vilka står för det särskilda yttrandet, har glömt bort en väsentlig fråga, som jag vill peka på. På Kooperativa förbundets förbundsstämma diskuterades engångsglasen. Stämman uppmärksammade de insatser som Konsum Stockholm har gjort. Föreningen har ju följt medlemmarnas vädjan att verka för användning av returglas, och enligt de senaste uppgifter jag fått är utvecklingen fortfarande positiv. Men ett av ombuden hade vissa synpunkter att ge på den här frågan, och dem vill jag nu avslutningsvis tillföra den här debatten, därför att jag tror att de är oerhört väsentliga. Det var Sjunne Holmqvist från Kristianstad som sade bl.a. så här: ”Jag skulle inte vilja rekommendera att en förpackning som efter användningen hamnat i slaskpåsen går tillbaka till producenten, rengörs och fylls med ny barnmat. Vi hygieniker godkänner inte det förfarandet. Man kan enligt vår mening inte rengöra en barnmatsförpackning så väl att vi vågar lämna ut den till ny användning.” Vidare sade han: ”Jag tror att detsamma i stor utsträckning också gäller returflaskor. Om ni sett i hemmen och på arbetsplatserna vad returflaskor används till, skulle ni säkert inte velat ha dem tillbaka igen. Man kan inte rengöra dem på ett tillfredsställande sätt.” Det yttrandet fälldes alltså av en man som sysslar med de här frågorna i sitt dagliga arbete. Han anser att konsumenterna tydligen är beredda att betala något mer för en förpackning som fyller mycket högt ställda krav på hygien. Jag tycker att det är någonting som reservanterna och motionärerna helt har bortsett ifrån. De förpackningar som vi nu har fyller säkerligen i det avseendet mycket högt ställda krav, och det pågår en utveckling på det här området.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

Herr talman! Jag tror inte heller att man kan återgå till bleckflaskorna när det gäller att hämta mjölk, men jag tror att-man kan få fram bättre förpackningar. När det gäller returglasen och återlämnandet av dem har jag en mycket bestämd uppfattning. Jag tror att de glas som man köper i butiken går tillbaka i stor utsträckning, därför att man här inte har särskilt gott om pengar, utan man tar till vara allt man kan för att få ekonomin att gå ihop. Däremot kan jag kanske hålla med om att det av speciella skäl är riktigt när man säger att de flaskor som köps på Systemet inte kommer tillbaka. Återanvändning har ju också prövats i Örebro, där man gör en sortering av avfallet i form av flaskor och papper, och det har visat sig att man i anmärkningsvärt hög grad gör en sådan frivillig sortering. Utskottets talesman sade något om en riksomfattande kampanj för motarbetande av nedskräpning. Tror han själv på den kampanjen? När det sedan gäller råvarorna kan man väl inte nöja sig med att hänvisa till att dessa i stor utsträckning importeras, utan här måste vi anlägga internationella aspekter på hela den här frågan. Jag tror inte heller att man kan lösa hela frågan om resursanvändningen på en enda gång. Säkert kommer man att få börja med punktaktioner om forskningen skall kunna hinna med. Beträffande valfriheten i fråga om förpackningsfloran, som också berördes, får man ta upp den saken i ett sammanhang.

Herr talman! Det är rätt, herr Blomkvist, att konsumenten mycket väl kan vilja och också bör få betala ett högre pris för en viss förpackning. Men se då till att förpackningarna om möjligt kommer åter och att detta sker i största möjliga utsträckning! Det är det som fattas hos utskottsmajoriteten i dess skrivning och i dess sätt att försöka, eller snarast inte försöka, att nu snabbt och energiskt komma till rätta med de här problemen. Herr Blomkvist nämnde också miljökontrollutredningen, vars betänkande kom i SOU som nr 31 i år. Den enda reservationen där som tar upp frågan om engångsemballage kom från ledamoten i utredningen fru Kerstin Anér, fp.

Hon fortsätter: ”Jag föreslår på grund härav och med hänvisning till de utredningar som redan utförts i fråga om engångsemballagets miljöeffekter, att i tillämpningskungörelse införs ett generellt pantsystem för bryggeriglas med bemyndigande för naturvårdsverket att fastsälla pantens belopp. Detta bör sättas till en summa som är ägnad att nedbringa antalet bortslängda flaskor så långt som möjligt.” Det är ju detta som är det väsentliga. När vi i vårt särskilda yttrande inte kan acceptera den rena förbudslinjen — eftersom den, som jag förklarade förut, inte klarar av problemen — måste vi välja en energisk och saklig linje, och det betyder en annan linje än den alldeles för passiva som utskottsmajoriteten valt. Då måste vi, herr Blomkvist, försöka med ett generellt pantsystem. Jag vill direkt ställa frågan: Tror herr Blomkvist att man i varje fall inom en nära framtid kan få ett nytänkande på ert håll, så att ni åtminstone vill pröva den metoden? Till slut nämnde herr Blomkvist barnmatburkar och liknande. Nu handlar motionen, även om dess yrkande inte var sådant, i allt väsentligt om öloch läskedrycksförpackningar. En orsak till att vi på vårt håll inte kan välja förbudslinjen är att man mycket väl kan ha förpackningar som bara används en gång där detta är uppenbart praktiskt och hygieniskt, och på den punkten kan jag hålla med herr Blomkvist.

Herr talman!

Då slår man två flugor i en smäll: nedskräpningen minskar och onödigt slöseri med naturresurserna hindras.

Detta innebär att kommunerna här fått ett ansvar som vi räknar med att de kommer att leva upp till och att vi därigenom kan nå det mål som jag talade om i mitt inlägg: att hålla rent i naturen. Men det är ju inte bara kommunernas uppgift utan allas vår uppgift, och både fru Nordlander och jag kan väl lova varandra att hjälpa kommunerna att hålla rent i naturen. — Jag har för resten under överläggningens gång blivit förärad ett vackert märke. Jag hoppas att fru Nordlander får ett liknande. Beträffande herr Möllers i Göteborg inlägg vill jag säga att det är alldeles uppenbart att det här är en mycket väsentlig fråga, som vi kommer att få brottas med nationellt och inte minst internationellt.

Det framgår ju också av utskottets betänkande att det pågår ett intensivt arbete på detta område. t Herr talman! Jag tror, eller hoppas i varje fall, att vi under den närmaste tiden får se resultaten av dessa arbeten, och då är det väl möjligt att vi inte behöver tillgripa de uppslag som herr Möller så intensivt här pläderat för.

Herr talman!

Kanske var orsaken till att reservationerna i det förra ärendet inte bifölls just den att det är fråga om så invecklade problem och problem av så stor omfattning att det är svårt för ledamöter och folk i gemen att fatta sammanhangen. Som motionär anser jag emellertid att den del av resursproblematiken som omfattas av motionen är mera lämpad att återföra problemet till en skala och en omfattning som gör att man kan diskutera konkreta åtgärder i resurspolitiskt syfte. Även om frågans vidd kan tyckas vara liten visar det sig när man tar fram siffermaterial att så inte är fallet. Det beräknas att vi konsumerar t. ex, ungefär 5 miljoner ölburkar årligen, och det har också beräknats att de innehåller cirka 2 000 ton tenn, förutom betydligt mera aluminium och bleckplåt. Detta är, som vi har hört här tidigare, nästan uteslutande importvaror. Slöseriet med tenn är kanske i det här sammanhanget särskilt betänkligt. Tenn torde nämligen vara den metall som först kommer att ta slut i våra globala mineralreserver. Det tillsammantaget med den alltmer ökande förbrukningen gör att man i dag betraktar tenn som en av de strategiska råvarorna. Energiförbrukningen vid framställningen av plåtemballage är betydande bl.a. i aluminiumsmältverk, Beträffande glaset torde däremot inte råvarutillgången inge några större betänkligheter fär framtiden. Men vi skall komma ihåg att även i den processen förbrukar vi energi, och det är fråga om importvaror även där. Utskottet skriver att det bedrivs försöksverksamhet med återvinning av material, och det uppges att man gör vissa framsteg på det området. Jag tycket det är alldeles riktigt att den forskningen får alla de resurser som man kan ge den. Men vi måste komma ihåg att, om man löser problemet rent tekniskt beträffande återvinningen, återstår problemet att samla in produkterna. För många produkter är det lätt att göra det. Andra produkter är betydligt svårare att samla in, kanske allra svårast när det gäller viss del av öloch läskedrycksemballaget. Det beror främst på den konsumtionsstruktur som råder där. Att vi ser ölburkar och engångsflaskor slängda i naturen och på gator och på torg har naturligtvis ett mycket nära samband med att det ingår i konsumtionsmönstret att förbruka innehållet just på de platserna. Jag tror att det blir väldigt svårt att komma till rätta med insamlingsproblemet därvidlag. Vi skall också komma ihåg att energiproblemet kommer man inte till rätta med, även om man lyckas lösa både frågan om återvinningspro cessen tekniskt och återinsamlingen. Det går nämligen åt lika mycket energi att göra en glasflaska av krossglas som av råvarorna. Återvinningen av exempelvis det viktiga tennet i plåtburkar är inte heller problemfri ur energisynpunkt. Den metod som här är aktuell är den s.k. elektrolysmetoden, och där förekommer en energiförbrukning av ungefär samma storleksordning som vid nytillverkningen. Det innebär i stort sett, populärt uttryckt, att man låter processen gå baklänges. Den naturligaste lösningen torde väl vara återanvändning i stället för återvinning. Medlet att genomföra återanvändning ligger i ett förbud mot de engångsförpackningar som på högst tvivelaktiga resurspolitiska grunder och genom olika marknadsföringsinsatser skapar sig en allt större marknadsandel. De flesta konsumenter ägnar väl vid sitt inköp av de här varorna inte resursslöseriet någon större uppmärksamhet. Men det har vi som ansvariga politiker all anledning att göra. Däremot är kostnadssynpunkten något som de flesta konsumenter har möjlighet att överblicka och också gör. En annan som gör det är statens priskontrollnämnd som har företagit prisundersökningar och påvisat att emballagekostnaderna har ökat starkt när det gäller öl och läskedrycker och inte längre står i någon rimlig proportion till innehållet, vars totala tillverkningskostnader däremot har minskat. Vi får i dag betala i medeltal 52 öre litern mera för den dryck som vi vill konsumera i engångsglas. Det gör på 1971 års försäljning en merkostnad för konsumenten på ca 160 miljoner kronor. Enbart de sista tre åren av 1960-talet innebar en ökning med 82 miljoner kronor, och den berodde till sin allra största del på att engångsemballagen ökade sin marknadsdel. Denna utveckling fortsätter i oförminskad takt, och i dag torde summan vara betydligt större. I den allmänna debatten och i debatten här i dag hör vi ofta argumentet att ett förbud eller en reglering skulle innebära ett otillbörligt ingrepp i marknadsekonomin. Samhället kan inte gripa in i det fria konsumtionsvalet, sägs det också. Valfriheten är säkert något som vi får göra avkall på i ännu större utsträckning i framtiden, då en lösning av resursfrågorna kommer bli en tvingande nödvändighet. Drabbar inskränkningen inte någon mer vital del av vår valfrihe vad den gör i det här sammanhanget anser jag att den är mycket väl värd priset. För övrigt har vi redan i dag en begränsad valfrihet, fast åt andra hållet, i och med att en mängd detaljhandelsföretag nu saluför endast engångsförpackningar. Om det skulle vara till tröst för någon, som hyser betänkligheter på grund av ingrepp i den fria marknadsekonomin, kan jag ge exempel från USA, detta de fria marknadskrafternas förnämsta hemvist. Där är man ingalunda främmande för ingrepp i miljöeller resurssyfte. I exempelvis staten New York har man beslutat om en avgift på vissa plastemballage — plastemballagen upplevs där som det största miljöproblemet — på 2 cent per förpackning med en restitution av hälften, om en tillverkare använder återvunnet material vid tillverkningen. I Colorado kräver myndigheterna en plan av tillverkare av plastemballage i vad det gäller hur produkten skall återföras till produktionen, Man ställer helt enkelt upp det som ett villkor för att få marknadsföra ett sådant emballage. Jag tycker att vad som är möjligt i USA i den här vägen bör väl inte vara omöjligt att genomföra hos oss. Det har sagts, och det förtjänar att upprepas, att den starkt ökande förbrukningen av engångsförpackningar leder till ett meningslöst slöseri med resurserna vad beträffar mineral, energi och miljö. Reservanterna och vi motionärer menar nu att tiden är mogen för samhället att ompröva sin inställning och införa de restriktioner som kan vara nödvändiga för att stoppa den här pågående utvecklingen. Vid vårriksdagen behandlades motionen om förbud mot engångsförpackningar. Vid voteringen där anslöt sig en anmärkningsvärt stor del av kammaren till reservationen ifrån centern, folkpartiet och vänsterpartiet kommunisterna. Den gången motiverades yrkandet av miljöskäl. Det är alldeles givet att miljöskälen kvarstår i dag men borde, som jag ser det, rimligen ha förstärkts av de skäl som här har framförts i motionen, debatten och reservationen. Jag vill yrka bifall, herr talman, till reservationen.

Herr talman! Den fråga vi här diskuterar är på intet sätt ny. Av debatten i dag har ju också framgått att vi så sent som för bara några månader sedan hade en diskussion i detta ärende. Enligt min mening har väl inte framkommit så särskilt mycket nytt sedan dess, varför mitt inlägg kan bli ganska koncentrerat. Vad först beträffar miljövården är vi väl alla överens om att den ökade användningen av engångsemballage för med sig betydande olägenheter ur miljövårdssynpunkt. Det kommer säkerligen i vårt land — liksom i alla andra industriländer — att krävas mycket arbete och stora kostnader för att komma till rätta med dessa problem. Men frågan är då: Innebär ett förbud i dag en väg till det bättre? För min del anser jag liksom utskottsmajoriteten att andra åtgärder i första hand bör prövas. Och det finns, herr talman, åtskilliga bärande motiv för detta. Jag skall här nämna några. Inom emballageområdet — det gäller såväl glas som plast och plåt — pågår för närvarande en mycket intensiv och kvalificerad forskning, vilket kostar fabrikanterna mycket pengar. Herr Blomkvist har här tidigare i dag något berört detta. När det gäller glaset som jag ganska väl känner till vill jag för kammarens ledamöter nämna att man just nu håller på med att få fram en glaskvalitet som innebär att ett engångsglas bara efter några månader ute i naturen kommer att helt vittra sönder. Dessutom kommer också glasets vikt att högst betydligt kunna reduceras. Jag vet också att det även inom andra förpackningsområden bedrivs en motsvarande forskningsverksamhet. Vi kan väl därför våga hoppas att det inom några år kommer att kunna presenteras emballage som är betydligt mera miljövänligt än det som vi i dag har tillgång till. En annan fråga är om bruket av engångsförpackningar innebär slöseri med naturresurserna. Min uppfattning är helt kort den att denna fråga bör utredas betydligt mer ingående innan vi väljer ut vissa produktgrupper. Jag kan ta ett enda exempel, och det har också litet grand talats om detta här i dag. När det gäller de råvaror som ingår i glas, t.ex. kvartssand, soda, kalk och olika oxider, förefinns inte någon risk för att det uppstår någon brist inom överskådlig tid. Beträffande återvinning av materialet som ingår i engångsförpackningar vill jag också nämna att det pågår försök på det tekniska området med att få fram ett nytt byggnadsmaterial med krossat glas som bas. Lyckas detta har vi klarat av det dyra hanteringsproblemet med glasförpackningar och därmed finns det också större möjligheter till mera hygieniska förpackningar. Motiveringen att engångsemballage blir förhållandevis dyrt för konsumenten är väl i och för sig riktig. Men, herr talman, enligt min uppfattning bör det ankomma på konsumenten som i dag trots allt är betydligt mera upplyst än man från vissa håll tycks tro att själv bestämma vilken förpackningstyp som passar honom eller henne bäst och som vederbörande därför frivilligt väljer. Jag vill för övrigt fråga: Hur många varor köper vi inte alla dagligen där förpackningen, t.ex. en trevlig kartong, uppenbarligen fördyrar varan men där konsumenterna, nämligen vi alla, trots detta väljer det dyrare alternativet? Vi bör även i fortsättningen slå vakt om det fria konsumtionsvalet. Jag har alltså på denna punkt en annan uppfattning än herr Åkerfeldt nyss gav uttryck åt. Självfallet skall konsumenten ges saklig information om priser, innehåll etc. De väl utarbetade föreskrifterna om märkningsskyldighet är också positiva inslag liksom den konsumentupplysning som ju bedrivs ganska intensivt och på ett som jag tror i stort sett verksamt sätt. Herr talman! Det vore en hel del att tillägga i den här frågan, men med hänsyn till tiden skall jag inskränka mig till att yrka bifall till näringsutskottets betänkande nr 51.

Herr talman! Herr Stridsman har frågat jordbruksministern, om han anser det vara lämpligt att frakta spillolja sjövägen med pråm. Herr Hallgren har frågat jordbruksministern, om han anser att skärpta föreskrifter respektive motsvarande anvisningar i fråga om beviljandet av dispenser bör utfärdas, när det gäller transport av oljor på mindre fartyg och pråmar. Frågorna har överlämnats till mig för besvarande. Jag besvarar frågorna i ett sammanhang. I sjösäkerhetshänseende menas med pråm ett fartyg som saknar egna framdrivningsmedel. En pråm är i princip underkastad samma sjösäkerhetsregler som vanliga fartyg av motsvarande storlek. En pråm måste också uppfylla tillämpliga krav enligt lagen om åtgärder mot vattenförorening från fartyg. Detta innebär bl.a. att en pråm avsedd för oljetransporter måste vara inrättad som tankfartyg. Under förutsättning att såväl pråm som bogserfartyg är sjövärdiga för resor i avsedd fart och transporten skötes på ett sakkunnigt sätt finns enligt min mening — intet att invända mot transport av oljeprodukter med pråm. Jag kan inte heller finna att behov för närvarande föreligger av skärpta föreskrifter när det gäller oljetransporter med mindre fartyg och pråmar.

Herr talman! Jag ber först att få tacka statsrådet för svaret på min fråga. Bakgrunden till frågan är den mycket äventyrliga transport av 500-600 ton spillolja som rätt nyligen gjorts från Luleå till Stockholm med en ca 30 år gammal pråm, Enligt uppgifter skulle denna pråm vara olämplig att användas i öppen sjö, speciellt när den är tungt lastad. Nu har oljetransporten kommit fram till Stockholm utan att någon olycka inträffat, men flera olyckstillbud fanns innan pråmen kom i väg. Man vågar knappast tänka på de skador som spilloljan hade kunnat åstadkomma ifall en olycka varit framme. Frågan är nu vad man skall göra för att i framtiden kunna förhindra liknande oljetransporter. Kommunikationsministern säger i svaret att ”en pråm avsedd för oljetransporter måste vara inrättad som tankfartyg”. I det aktuella fallet talas det om en pråm och inte om ett tankfartyg. Hamnmyndigheterna i Luleå har kommit fram till samma resultat att det här faktiskt gällde en pråm och inte ett tankfartyg. De har också ställt sig undrande till att man i detta speciella fall skickade upp en pråm för transport av spillolja. När statsrådet nu vet bakgrunden till min fråga lite närmare vill jag be honom uttala sig om huruvida han inte anser att den här oljetransporten var litet för äventyrlig och om man inte bör tänka sig skärpa bestämmelser. bestämmelser.

Herr talman! Min fråga föranleddes liksom herr Stridsmans av sjöfartsverkets uppseendeväckande beteende i samband med transporten av 800 ton spillolja från Luleå till Stockholm med en pråm, en s.k. tankläktare, byggd 1925. Transporten påbörjades den 18 november men måste avbrytas sedan bogsertrossen brustit under utbogseringen från Luleå hamn. Pråmen drev på ett sandgrund utanför Luleå och sprang läck. Stor risk förelåg naturligtvis för att oljan skulle rinna ut i vattnet med allvarliga miljöskador som följd. Pråmen drogs flott och bogserades åter till Luleå hamn, där de uppkomna skadorna reparerades provisoriskt. Fartygsinspektionen tillkallades och belade pråmen med nyttjandeförbud. Som grund för sitt beslut anförde inspektionen att man konstaterat att pråmen saknade fartcertifikat, lastmärken och ankare. Vidare var pråmen obemannad och kunde inte styras. Dessutom bedömdes risken för en nedisning under färden som mycket stor. Sjöfartsverket var dock av en annan mening. Efter att ha beordrat lättning av lasten med ca 200 ton beviljade verket dispens för transporten ett beslut som är både hårresande och ofattbart. När fartygsinspektionen — det organ som är övervakande myndighet för säkerhet till sjöss och ombord på fartyg — på otvivelaktigt starka grunder belagt pråmen med nyttjandeförbud, lämnar sjöfartsverket dispens utan någon som helst godtagbar motivering. De brister som låg till grund för nyttjandeförbudsbeslutet kvarstår. Sjöfartsverket tog ingen som helst hänsyn till de farhågor som hade uttalats av hamnmyndigheterna i Luleå och andra sjöfartssakkunniga. Sjöfartsverkets agerande kunde ha resulterat i en katastrof och är därför helt oförsvarligt. Man behöver inte vara någon expert för att förstå vilka konsekvenser ett haveri skulle ha fått, ekonomiskt och inte minst miljömässigt, om 600 ton spillolja hade runnit ut i farvattnen längs Norrlandskusten. Kommunikationsministern har sagt att om förefintliga bestämmelser följs är det ingen risk. Däremot har han inte svarat på min fråga beträffande behovet av skärpta bestämmelser för dispensgivningen. Jag anser att sjöfartsverket har uppträtt på ett sådant sätt att man måste ha anvisningar om att begränsa dispensgivningen.
Herr talman! Jag kan av naturliga skäl inte gå in i någon diskussion om det fall som här aktualiseras. Det har ställts två frågor till mig. Den ena frågan, av herr Stridsman, gäller om jag anser det lämpligt att frakta spillolja sjövägen med pråm, På den har jag svarat att en pråm avsedd för oljetransporter måste vara inrättad som tankfartyg. Är den det och fyller den i övrigt de krav som är uppställda, finns det inget hinder att använda en pråm för oljetransporter. : På den andra frågan, av herr Hallgren, om jag anser att skärpta föreskrifter bör utfärdas respektive motsvarande anvisningar i fråga om beviljandet av dispenser, har jag givit samma svar som till herr Stridsman. Det är alldeles givet att en pråm som skall användas för oljetransporter måste vara utrustad som tankfartyg. Om den i övrigt fyller de krav som kan vara utfärdade, ligger det i sakens natur att det inte behövs några skärpta föreskrifter. Det är bara att se till att gällande föreskrifter följs; då löser sig också dispensfrågan av sig själv.
Herr talman! Det här aktuella fallet gäller faktiskt en pråm och inte ett tankfartyg, och därför kvarstår frågan hur kommunikationsministern bedömer saken. Hamnmyndigheterna i Luleå tyckte t.ex. att det var väldigt vårdslöst att man över huvud taget använde den för en sådan här transport — den var helt olämplig för transporter i öppen sjö.
Herr talman! Vad jag vill peka på i detta sammanhang är sj kets agerande. Det är helt riktigt att om man skall transportera olja till havs med en pråm, skall den vara inrättad som tankfartyg. I det här fallet var den inte det. Detta insåg fartygsinspektionen, och anmärkningarna hade var för sig kunnat orsaka ett nyttjandeförbud. Det är helt klart att fartygsinspektionens ställningstagande var riktigt. Men det gäller sjöfartsverkets beteende att helt desavouera den myndighet som skall övervaka säkerheten till sjöss och lämna dispens i det här fallet. Det har konstaterats att denna pråm inte uppfyller några som helst säkerhetskrav som man kan ställa på ett tankfartyg — den hade inte ens certifikat för kustfrakt. Jag menar att när nu sjöfartsverket uppträder på detta sätt bör det finnas skärpta bestämmelser och framför allt anvisningar om när man får lämna dispens för transporter. Det är därför jag vill att kommunikationsministern skall uttala sin mening — om han verkligen delar min uppfattning eller om det skall vara så lösligt som det är nu.
Herr talman! Frågan om hur det aktuella fallet har handlagts skall inte diskuteras här. Det skall bedömas i annan ordning om något fel har gjorts i handläggningen av det ärendet, så det skall vi lämna helt och hållet därhän. Jag har sagt att de föreskrifter som finns är så utformade att det inte finns behov av att skärpa dem. Följer man de föreskrifter som finns, skall inte en diskussion av det här slaget behöva föras — ingenting skall kunna hända när en pråm är utrustad som tankfartyg och används för oljetransport.
Herr talman! Fortfarande kvarstår frågan hur man skall tolka detta. Statsrådet svarar att är det fråga om ett tankfartyg så finns det gällande bestämmelser.

Den principiella frågan kvarstår alltså, och jag tycker att statsrådet skulle kunna säga något om den,
se Malmö—Köpen Herr talman! Att en sådan här händelse inträffar kan knappast gå hamn regeringens representanter helt förbi. Man måste väl ha tagit del av pressen, där det klart har redovisats hur det gått till under den här transporten. Det var tack vare en mycket duktig befälhavare på bogserbåten som det inte inträffade en katastrof. Men nog borde väl det som har hänt väcka intresse för att se på hur de instanser arbetar som skall vara högsta bevakande myndighet i landet när det gäller säkerheten till sjöss. Framför allt borde denna händelse animera till en väsentlig skärpning av de bestämmelser som finns när det gäller dispensgivningen. Om man följer de bestämmelser som finns i fråga om transporter, så är det nog ingen risk. Men de följs inte, och det ges dispens från högsta myndighet att bortse från dem.

Herr talman! Herr Sjöholm har frågat mig i vad mån och på vilket sätt planerna på en järnvägstunnel mellan Helsingör och Helsingborg påverkas av regeringens föresats att utan ytterligare dröjsmål låta uppföra en landsvägsbro mellan Köpenhamn och Malmö. Vidare har fru Lundblad frågat mig vilken betydelse en broförbindelse för landsvägstrafik i Malmö—Köpenhamnsleden beräknas få för trafiken Helsingborg—Helsingör. Jag besvarar frågorna i ett sammanhang. Inledningsvis vill jag konstatera följande. Vid ett trafikministermöte i Köpenhamn den 21 november 1972 uttalades från den svenska regeringens sida viljan att svara för finansieringen och byggandet av en fast vägförbindelse Malmö—Köpenhamn. Vid dessa överläggningar behandlades inte frågan om fast förbindelse Helsingborg-—Helsingör på annat sätt än att den danske trafikministern upprepade sitt tidigare i andra sammanhang gjorda uttalande att frågan om en järnvägstunnel Helsingborg—Helsingör närmast var en svensk fråga, som borde bedömas från statens järnvägars företagsmässiga synpunkter. Under gårdagen har enligt pressuppgifter den danske trafikministern meddelat, att danskarna vid överläggningar i Stockholm den 6 december — till vilka överläggningar jag inbjudit ministern — önskar diskutera, förutom förbindelsen i läget Malmö—Köpenhamn, även förbindelsen i läget Helsingborg— Helsingör. Det är därför inte möjligt att säga någonting om huruvida danskarna i dagens läge ändrat sin tidigare intagna ståndpunkt i HH-frågan. Vi hoppas få klarhet i detta vid mötet den 6 december. Som fru Lundblad och herr Sjöholm känner till har SJ och Helsingborgs kommun nyligen träffat ett preliminärt avtal om vissa omläggningar av tågtrafiken i Helsingborg och av färjetrafiken mellan Helsingborg och Helsingör. De arbeten som enligt avtalet förutsättes bli utförda inom de närmaste åren omfattar bl.a. dels nya tågfärjelägen och dels en ny terminal avsedd för såväl tågsom färjetrafik. Dessa arbeten och omläggningar synes också vara av stort värde för kommunen och torde lösa besvärliga stadsbyggnadsproblem, Genom de i avtalet förutsatta anläggningarna i Helsingborg och med föreslagna nya färjor kan enligt SJ:s bedömningar den prognostiserade järnvägstrafiken klaras fram till minst år 1990. Genom vissa utbyggnader på den danska sidan kan enligt SJ kapaciteten på färjeleden bli tillräcklig ända till omkring år 2000. Om en fast vägförbindelse anläggs mellan Malmö och Köpenhamn kan man räkna med att viss del av personbilsoch lastbilstrafiken på färjorna mellan Helsingborg och Helsingör flyttar över till den fasta förbindelsen. Storleken av den trafik som kommer att ligga kvar på färjorna blir beroende av bl.a. kapacitetsförhållandena på färjeleden och av de avgifter som kommer att tas ut av trafikanterna på vägförbindelsen och på färjorna.
Herr talman! Tack för svaret! Jag tror jag kan säga att jag har ställt den här frågan på alla helsingborgares vägnar, för det är som kommunikationsministern påpekar så att vi har slutit ett avtal med statens järnvägar som går löst på mer än 100 miljoner, av vilka statens järnvägar inom parentes sagt skall betala 8. Men det kanske är värt pengarna för Helsingborgs del ändå — den uppfattningen har jag. Det projekt som vi nu har kommit överens om efter 40 års debatterande går emellertid inte att ansluta till en tunnelförbindelse mellan Helsingborg och Helsingör. Och nu, när det plötsligt blivit klart att det skall byggas en landsvägsbro — man får ju förutsätta att detta är klart — mellan Köpenhamn och Malmö, så trodde jag att det möjligen sköt planerna på en tunnel mellan Helsingborg och Helsingör närmare. Jag har för mig att statsrådet Norling någon gång har sagt att vi kan inte börja besluta om Helsingborg—Helsingör-läget förrän vi har kommit till full klarhet i fråga om förbindelsen Malmö —Köpenhamn. Nu har man gjort det, och jag menar att vi kan inte lägga ner 100 miljoner i Helsingborg på att lösa en bangårdsfråga, om vi kanske får tunnelförbindelse efter 10 eller 15 år. Vi kan alltså inte investera 100 miljoner för den korta tiden. Därför måste vi, som jag ser det, i Helsingborg ha ett besked om hur det kan bli med tunnelplanerna. Civilministern sade häromdagen att det är viktigt med ett bättre samspel mellan kommuner och stat, och det är helt riktigt. Nu har jag slagit en passning till kommunikationsministern, men han får inte behålla bollen. Vi vill ha den tillbaka så snabbt som möjligt. Det är viktigt att vi får ett besked så fort statsmakterna vunnit klarhet i hur det blir med tunnelförbindelsen. Jag vill inte pressa kommunikationsministern, men jag vill vädja till honom att ändå försöka precisera när han tror att en tunnel mellan Helsingborg och Helsingör kan komma till stånd. Det är alldeles nödvändigt för Helsingborgs kommun att veta det. Vi kan inte nöja oss med det nuvarande provisoriet med två stationer och tåg emellan och där det går en gubbe med röd flagga. Det är i allra högsta grad en otidsenlig ordning. Vi måste lösa denna fråga, som vi har debatterat i 40 år, och det förutsätter att vi får reda på när denna tunnel kommer och om den kommer. Jag skulle inte ha något emot att statsrådet sade att vi inte får någon tunnel före år 2000, ty då visste vi ju vad vi hade att rätta oss efter för en rätt lång framtid.

Herr talman! Jag vill tacka kommunikationsministern för svaret, som innehåller många aktuella uppgifter av stort värde för oss som har dessa frågor tätt inpå oss. Under den senaste tiden har det funnits starka nordiska strävanden till ökat samarbete och till en förbättring av vägarna ut mot den västeuropeiska marknaden, Detta har gjort att just frågan om trafiken över Öresund har kommit i fokus. Därför är alla nya kommunikationsleder som skapas mycket välkomna. Också sett från Helsingborgs horisont. Detta intresse har gjort att det nya bangårdsavtalet fått stor publicitet i våra tidningar så att invånarna hemma har kunnat följa dessa frågor mycket noga. Om man ser på trafiken över Sundet mellan Skåne och Själland skall man finna att nästan hela järnvägstrafiken går över Helsingborg—Helsingör. Det går oc mycket gods den vägen. Likaså är motortrafiken mellan Skåne och Själland mycket stark. På Helsingborg—Helsingör-leden överförs över 1 miljon fordon per år, medan man över Malmö—Köpenhamn har ca 375 000 och över Landskrona 120 000 fordon per år. Detta betyder alltså att vi på leden Helsingborg—Helsingör har dubbelt så stor trafik som de två andra lederna har tillsammans. Det säger ju en del om proportionerna. Men det förhållandet förtigs ofta i massmedierna. Detta gör att brofrågan har fått mycket stor betydelse för oss. Nu har det framkommit i tidningarna att en landsvägsbro Malmö— Köpenhamn skulle bli ekonomiskt självbärande och att man skulle ta ut en vägtaxa som fastställes efter det. Då vill jag fråga: Kommer man inte också att ta hänsyn till SJ-DSB:s taxor för överföring av motorfordon på HH-leden, så att inte den leden taxemässigt kommer i strykklass? Det beror ju bl.a. på om och i vilken utsträckning finansieringen av brobygget Malmö—Köpenhamn tas ut i vägavgifter. På leden Helsingör— Helsingborg har Helsingborgs kommun till stor del ensam fått klara finansieringen av färjelägen och många av anslutningsarrangemangen, och därför vore det mycket intressant att höra kommunikationsministerns principiella inställning till taxefrågan för bron. I svaret säger kommunikationsministern att storleken av den trafik som kommer att ligga kvar på färjorna blir beroende av bl.a. kapacitetsförhållandena på färjeleden och på de avgifter som kommer att tas ut. Så är det givetvis, men där blir det också en växelverkan eftersom man beträffande kapacitetsförhållandena ju måste ta hänsyn till prognoserna för utvecklingen av trafiken, Jag skall återkomma till detta och har nu i första hand velat ställa frågan om taxeavgiften till statsrådet.

Herr talman! Det skulle naturligtvis vara tacknämligt om jag här kunde svara herr Sjöholm och fru Lundblad på frågan vad den danska regeringen i dag har för principiell inställning till Helsingborg—Helsingörfrågan. Det ligger mycket i herr Sjöholms funderingar över varför den svenska regeringen nu diskuterar H-H på det sätt man gör, mot bakgrund av att man tidigare givit till känna att man skulle ha ett avtal om K—M färdigt innan man var beredd att diskutera H—H. Detta är en riktig historieskrivning. Förklaringen är att den nuvarande danska regeringen, och då närmast det ansvariga statsrådet när det gäller trafikfrågor, har angripit denna problematik på ett annat sätt än sina föregångare. Man har nämligen i Danmark bytt regering ganska nyligen — det är bara något år sedan — och den tidigare trafikministern och den regering han representerade hade en annan syn på HH-problematiken i det stora Öresundsförbindelsesammanhanget. Detta kan väl sägas nu, eftersom det måste sägas med anledning av herr Sjöholms berättigade fråga. Den nuvarande danska regeringen har, som jag sade i mitt svar, hittills sagt att järnvägstunneln mellan Helsingborg och Helsingör bör vara en svensk angelägenhet, och närmast dessutom ett statens järnvägars företagsekonomiska problem. Det ligger väl någonting i den bedömningen av den nuvarande danska trafikministern mot bakgrund av att det är en ensidig järnvägstrafik från Sverige till Danmark; någon nämnvärd tågtrafik i andra riktningen förekommer inte. Detta är förklaringen till vårt tidigare agerande i denna fråga. Jag kan alltså inte säga någonting vidare i den delen förrän vi träffar danskarna igen den 6 december. Till fru Lundblad och avgiftsfrågan! Jag vill något förtydliga vad jag sade i mitt svar. Det är många frågor vi skall diskutera med danskarna när vi väl sätter oss vid förhandlingsbordet. Bl. a. kommer avgiftsstrukturen när det gäller förbindelsen H—H och när det gäller förbindelsen K—M att avgöra mycket av kapaciteten på de båda lederna.
Herr talman! Jag tackar för det ytterligare svaret. Man kan väl säga att även den nuvarande trafikministern i Danmark har haft litet olika uppfattningar i denna fråga. Jag hörde honom för inte så länge sedan på Öresundsrådets möte i Malmö, och då verkade han totalt ointresserad av en tunnel mellan Helsingborg och Helsingör. Men av tidningarna i dag att döma förefaller det, som statsrådet påpekade, som om han nu vore intresserad av att ta upp även den frågan till debatt. Jag kan inte begära att statsrådet Norling skall försöka precisera när det kan byggas en tunnel, men jag hoppas jag kan få ett löfte om att Helsingborgs kommun skall hållas underrättad så snart statsmakterna har något besked att lämna i denna fråga.

Herr talman! I dag har den danska trafikministern i en intervju i en stor skånsk tidning med anledning av den danska regeringens överläggningar kring brofrågan sagt att man bl.a. önskar diskutera en eventuell järnvägsförbindelse Malmö—Köpenhamn. Med hänsyn till att den svenska regeringen ofta har prioriterat kollektivtrafiken skulle jag vilja fråga om denna danskarnas önskan är angelägen också för svenska regeringen, för i så fall kommer naturligtvis brofrågan i ett helt nytt läge. Beträffande motorfordonstrafiken skulle jag vilja säga att av mycket stor betydelse för intensiteten i biltrafiken blir naturligtvis också sträckningen av de vägar som anknyter till broar och färjlägen. Jag undrar om kommunikationsministern tror att det nuvarande vägnätet, närmast Europavägarna E 4 och E 6, kan bibehållas i sin nuvarande sträckning även sedan det byggts en bro mellan Malmö och Köpenhamn.
Herr talman! För att börja med den sista frågan kan jag försäkra att någon tanke på att ändra sträckningarna av E-vägnätet inte finns.

Jag hoppas emellertid på förståelse för att det inför de förhandlingar som skall äga rum den 6 december i Stockholm är svårt att närmare precisera och ge svar på de frågor som har ställts i dag. Vi skall också komma ihåg att den här frågan är mycket stor och omfattande och att den dag vi startar förhandlingarna kommer också andra frågor in i bilden. Jag tänker på buller och annat, om det skall bli en storflygplats på Saltholm. Det är mycket som skall diskuteras, och vi har en lång väg att vandra när förhandlingarna börjar. Det gäller inte bara vad vi har diskuterat här i dag; men det är intressant att vi ändå har kunnat börja.

Herr talman! Jag vill gärna till slut säga att jag vet att man i Helsingborgstrakten, i norra Skåne och kanske i stora delar av Sverige avvaktar de kommande förhandlingarna mellan den danska och den svenska regeringen med stor spänning. Jag tror att de lugnande besked — Jag tackar så mycket för svaret. Ang. kostnads som kommunikationsministern i dag har gett oss gör att vi trots allt avvaktar dessa förhandlingar med något mera sinneslugn än som har

Herr talman! Herr Lövenborg har frågat om jag anser att kortsiktiga kostnadsberäkningar bör få äventyra en nödvändig hamnutbyggnad med påföljd att tunga landsvägstransporter kan få företräde framför transporter per järnväg och därmed ökat miljöhot uppstå Jag förstår det så att herr Lövenborg med sin fråga syftar på förhållandena rörande Karlsborgs hamn. Inledningsvis vill jag erinra om mitt svar i maj i år på herr Lövenborgs interpellation i denna fråga. Jag framhöll i svaret vikten av att hamnfrågorna bedöms inom ramen för den regionala trafikplaneringen. Det hittills utförda planeringsarbetet pekar bl.a. på att man — med hänsyn till godsunderlaget i Norrbotten och kraven på rationella transportlösningar — bör inrikta insatserna i fråga om Givetvis är det inte kortsiktiga kostnadsberäkningar som därvid ligger till grund utan en samlad bedömning av frågorna i första hand på längre sikt. Strävan är att uppnå den på längre sikt mest rationella transportför sörjningen med hänsyn tagen till såväl de regionalpolitiska målen som de olika transportmedlens särskilda förutsättningar och möjligheter. Tillgång till rationellt utformade sjötransporter är av stor betydelse för näringslivet i Norrbotten. Exportmarknadernas krav på regelbundna transporter i förening med rationaliseringssträvanden inom sjöfarten leder till utvecklingen av s.k. systemtransporter för vissa varor, innebärande specialbyggt tonnage. Detta till kontinuerliga skeppningar med större sammans med önskemålet om en förlängd seglationssäsong medför för sjöfarten på Bottenviken behov av koncentration till vissa hamnar. Genom att samla godset till ett begränsat antal hamnar underlättas givetvis isbrytningsverksamheten betydligt. Nyligen har också betydande investeringar skett i Piteå hamn med sikte på skapandet av en större skogsproduktsterminal, som även skall kunna ta hand om viss del av Den beräkningsmetodik som tillämpas för att bestämma huruvida en hamnutbyggnad skall komma till stånd eller inte avgör givetvis inte om den alternativa transporten skall ske med lastbil eller järnväg. Avgörande för valet av transportsätt är vilket transportmedel som har de bästa förutsättningarna att tillgodose dessa transporter Enligt uppgift från ASSI kan med stor sannolikhet förväntas, att företaget inom kort kommer att träffa avtal med statens järnvägar om systemtransporter till Piteå. Detta är ett alternativ, som jag förstår att herr Lövenborg inte har något att erinra mot. För det ASSI-gods som faller utanför systemtransporterna har man anledning räkna med att det till största delen även i fortsättningen kommer att gå över Karlsborgs hamn.

Herr talman! Jag ber att få tacka kommunikationsministern för svaret. Jag betraktar det inte som helt klart. Där framgår att konsekvensen av ett strikt kortsiktigt lönsamhetsresonemang kan bli att landsvägstransporter utnyttjas även när det gäller en hamnfråga. Under gårdagens kommunikationsdebatt lyssnade jag med mycket stort intresse till statsrådet Norlings engagerade inlägg. Man kan kanske inte säga att regeringen har visat berömvärd snabbhet när det gäller att gå in för en vettigare trafikpolitik, men när regeringen ändå tar ett steg i den vägen, måste det noteras med tillfredsställelse. Lika stor belåtenhet kan jag dock inte ge uttryck för när det gäller en annan del av kommunikationspolitiken. Som statsrådet Norling erinrade om debatterade vi sent en natt i maj framtiden för Karlsborgs hamn, men fortfarande måste man därvidlag säga att regeringen inte har givit klart besked. Om regeringen dock tar tid på sig för att ge rent besked — här gäller det ju anslag för upprustning av Karlsborgs hamn — måste man säga att det på annat håll ageras betydligt snabbare. ASSI har redan deklarerat att man sätter i gång med sitt nya transportsystem utan att vänta på beslut om Karlsborgs hamn. Ja, man säger t.o.m. enligt tidningsuttalande att man hur det än går kommer att överge hamnen i Karlsborg. Det innebär att en stor del av produktionen skall fraktas från industrin landvägen och inte till sjöss. Jag vet i stort sett herr Norlings inställning. Statsrådet har accepterat ASSI:s planering, som innebär att skeppningen skall gå över Piteå och att Norrbotten bara behöver ha två hamnar, vilket egentligen strider mot länsstyrelsens inställning i BD-länet. Inte heller min inställning har ändrats. Jag anser att regeringens politik mycket dåligt rimmar med de lokaliseringspolitiska strävandena, ja rent av motverkar en sund regional utveckling Jag vet också att statsrådet uppvaktats om statsstöd för en utbyggnad av hamnen. Besked — och enligt min mening ett positivt besked — borde ha lämnats för länge sedan. Med min fråga i dag ville jag emellertid rikta uppmärksamheten på att handläggningen av hamnfrågan kan innebära kosekvenser som står i direkt strid med målsättningar som statsrådet Norling i går pläderade för, nämligen att oviljan att satsa pengar för att behålla hamnen kan komma att innebära en övergång till landsvägstransporter såsom alternativ till ASSI:s tidigare sjötransporter. Det kan ju inte ligga i linje med statsrådet Norlings nu dokumenterade inställning. det visar sig att de håller på att gå snett? synpunkternas betydelse vid bedömningen av
Torsdagen den Herr talman! Jag kan inte 'kontrollera det uttalande som herr 30 november 1972 Lövenborg här citerar och som skulle ha lämnats av någon ASSI-represen — — — tant. Jag uppfattade det som att man skulle ha sagt, att hur det än går Ang. kostnadskommer man att lämna Karlsborgs hamn. Jag kan således varken bekräfta synpunkternas eller dementera ett sådant uttalande. Jag förutsätter att herr Lövenborg betydelse vid har sett det och därför tror jag att det är riktigt återgivet. bedönningenav Det stämmer emellertid inte överens i någon del med de uppgifter jag hamnutbyggnadshar inhämtat inför denna debatt.

Det är litet mer än vi tänkte oss, när vi diskuterade under vårriksdagen, herr Lövenborg och jag. Låt mig bara utöver vad jag tidigare sagt i mitt svar konstatera, att Kalix kommun har ansökt om medel till vissa arbeten i Karlsborgs hamn. Enligt uppgift kommer ärendet att behandlas av länsstyrelsen i Luleå vid ett sammanträde i början av december. Den frågan är alltså föremål för
Herr talman! Den senaste upplysningen bör noteras, och vi får väl följa den vidare handläggningen med uppmärksamhet. Jag vill dock beteckna det jag har citerat såsom synnerligen oroande. ASSI:s befraktningschef inte bara argumenterar för sjöfartens upphörande från Karlsborg, utan han lämnar dessutom frågan öppen huruvida en mycket stor kvantitet gods som det här ju handlar om — skall fraktas på järnväg eller på landsväg längs E4 till Piteå. ASSI:s befraktningschef ordagrant i ett tidningsuttalande, om han där blivit rätt citerad: ”Vi vet ännu inte om det blir järnvägen eller landsvägen som skall frakta de 70 000 tonnen kraftpapper och cellulosa till Haraholmen.” — Den ligger utanför Piteå. — ”Vi tar det billigaste alternativet.” Det kan såvitt jag förstår innebära att om långtradartrafiken för stunden skulle visa sig vara billigare, skall ASSI fylla lastbil efter lastbil på ett sätt som ökar trafikfarorna, försämrar miljön och sliter ned vägnätet. Lastbil efter lastbil skall rulla fram på den hårt trafikerade E 4 med fraktgods som tidigare har gått sjövägen. Uttalandet av ASSI:s befraktningschef tycker jag visar att min fråga är tionsminister Norling, om han ämnar tillåta även en sådan konsekvens av
Herr talman! Vi har väl anledning att avvakta ytterligare några dagar; sedan kanske många av de frågor vi diskuterar här kommer att få sitt naturliga svar i sammanhanget. Emellertid vill jag upprepa de uppgifter som har lämnats så sent som denna vecka från ASSI:s ledning, att man förväntar att inom kort träffa ett avtal med statens järnvägar om systemtransporter till Piteå — det är de cirka 70 000 ton som herr Lövenborg talar om, Kvar för Karlsborgs hamn skulle alltså bli cirka 60 000 ton per år. Det blir alltså ungefär lika mycket gods i båda dessa alternativ: landoch sjötransporter. Jag upprepar att behandlingen av utbyggnaden av Karlsborgs hamn också får sitt svar om några dagar i samband med att länsstyrelsen behandlar Kalix kommuns framställning.
Herr talman! Jag fattar statsrådet Norlings resonemang så, att han kommer att följa de pågående fraktförhandlingarna med uppmärksamhet och se till att inte en väsentlig kvantitet av den här industrins fraktgods övervältras från sjöfarten till landsvägstransporter. Det innebär emellertid för min del inte att man kan acceptera linjen att kraftigt minska Karlsborgs hamns betydelse. Att ha kvar hamnen och att bygga ut och förbättra den är fortfarande bästa alternativet med hänsyn tagen till den industriella utveckling som måste komma. Där tycker jag nog att statsrådet Norling drar litet för långtgående växlar på min fråga när han säger att den måste innebära att jag accepterar järnvägstransporter. Jag hade naturligtvis varit ännu gladare om kommunikationsministern här hade kunnat lämna beskedet att kajen skall rustas upp och farleden muddras samt att hamnen skall få vara kvar och byggas ut.

Herr talman! Herr Jonsson i Mora har frågat mig, om jag kan upplysa om hur långt SJ kommit med proven av den nya sovvagnstypen med tvåbäddskupéer i andra klass och när den eventuellt kan komma i trafik. Sedan sommaren 1970 framförs på prov två sovvagnar med tvåbäddskupéer i andra klass mellan Malmö och Stockholm. SJ tar i dessa ut en sovplatsavgift som är 18 kronor högre än i vanlig trebäddskupé. Trots att denna tilläggsavgift är relativt måttlig, har efterfrågan på tvåbäddskupé i andra klass varit begränsad. Resenärerna förefaller med andra ord i allmänhet inte vara benägna att betala denna merkostnad utöver vanlig andraklassavgift för att t.ex. två resande i sällskap skall få disponera en kupé för sig själva. Med hänsyn bl.a. härtill avvaktar SJ tills vidare med att ta ställning till frågan om anskaffning av den nya sovvagnstypen.
Herr talman! Jag ber att få tacka kommunikationsministern för svaret på min fråga. Införande av tvåbäddskupéer i andra klass på statens järnvägar är ett gammalt önskemål, och det har framställts från många olika håll. Ett insättande av sådana skulle ju ge en större bekvämlighet för de resande. Vi kan väl inte komma ifrån att trebäddskupéerna är trånga och mindre trivsamma för en resenär. Tvåbäddskupéer i andra klass skulle också ge möjligheter för t.ex. äkta makar eller andra som önskar resa tillsammans att inte enbart vara hänvisade till att resa i första klass. Många har ett behov av att hjälpa varandra på resan. Av kostnadsskäl drar sig en del för att åka sovvagn i första klass. I så fall utnyttjar man kanske i stället något annat fortskaffningsmedel. Om det funnits tvåbäddskupéer i andra klass, hade SJ kanske haft möjlighet att få flera resenärer där. Det är emellertid en grupp som alldeles särskilt har ett behov av tvåbäddskupéer i andra klass, nämligen de pensionärer som vill utnyttja sitt 67-kort. Detta kort gäller ju bara i andra klass. Vill de då resa sovvagn tillsammans måste de åka första klass för att få en tvåbäddskupé för sig själva. Just i sådana fall kan kostnaden vara så pass väsentlig, att de drar sig för den. Tvåbäddskupéer i andraklassvagnar skulle därför från den synpunkten vara önskvärda. Från folkpartiets pensionärsdelegation skrev vi till SJ i mars 1971 och frågade om SJ inte kunde överväga möjligheterna att vidga 67-kortets användning så att det också skulle gälla första klass. Vi pekade då alldeles särskilt på att man därmed skulle öppna en möjlighet att kunna resa i första klass sovvagn. SJ svarade att man av kommersiella skäl inte kunde göra detta men man skrev följande i svaret — vilket bl. bakgrunden till den fråga jag ställde till kommunikationsministern: ”Vi prövar för närvarande en ny sovvagnstyp med tvåbäddskupéer i 2 klass och om de proven slår väl ut kan det betyda en lösning av nattreseproblemet för pensionerade makar. Någon kortsiktig lösning innebär emellertid inte detta.” Statsrådet säger nu i sitt svar att man sedan sommaren 1970 på prov framfört två sovvagnar med tvåbäddskupéer mellan Malmö och Stockholm men att efterfrågan varit relativt måttlig. Man drar därav den slutsatsen att resenärer inte skulle vara beredda att betala den ökade kostnad som det innebär. Låt mig då ställa frågan, huruvida statens järnvägar på sikt räknar med att gå över till tvåbäddskupéer när det gäller andra klass sovvagnar?
Herr talman! Det framgår av mitt svar att SJ ännu ställer sig tveksamt till huruvida det kommer att bli någon ökad efterfrågan på den här typen av sovvagnar. Man får ha litet förståelse för att SJ gärna vill vara litet mer på säker mark innan SJ bestämmer sig för att lägga ut beställningar. Det är dock om det skall bli någon mening i detta fråga om ganska stora investeringar. Svaret på herr Jonssons i Mora fråga måste bli att vi får avvakta SJ:s mera definitiva ställningstagande innan man kan överblicka följderna av ett mera allmänt accepterande av detta system.
Herr talman! Man har bara prövat dessa sovvagnar på sträckan Malmö-—Stockholm. Men alldeles särskilt kostsamma blir ju resor på landet. Då sovvagnsresorna blir särskilt dyra för dem som skall resa på 30 november 1972 Norrland skulle för den grupp jag nämnde, pensionärerna, det vara —— — — fördelaktigt om de kunde få tvåbäddskupéer i andra klass på dessa Om ökade nordiska sträckor. Avser statsrådet att göra ett försök även med andra linjer? upplysningsinsatser angående EEC
Herr talman! Det måste vara en SJ:s egen sak att bedöma var man vill anordna prov i olika former för att utröna exempelvis resandeunderlag [CS
Herr talman! Herr Möller i Göteborg har frågat chefen för utbildningsdepartementet om hans anser, med hänsyn till att de nordiska länderna kommer att få olika anknytning till EEC och vikten av fördjupad sammanhållning inom Norden, att ökade nordiska upplysningsinsatser bör ske, och vilka åtgärder han därvid är beredd att vidtaga. Frågan har överlämnats till mig för besvarande. Att de nordiska länderna skulle erhålla olika avtal och därmed olika anknytningsformer till EEC har stått klart sedan länge. Därför har under de senaste åren åtgärder vidtagits för att stärka det nordiska samarbetet inte minst på det institutionella planet. Ett nordiskt ministerråd har inrättats. Varje nordiskt land har utsett en regeringsmedlem med uppgift att svara för samordningen av nordiska samarbetsfrågor. Under ministerrådet har inrättats ett interimistiskt sekretariat, som inom kort avses bli permanentat och utbyggt. Ett handlingsprogram med konkreta förslag till gemensamma åtgärder för att stärka och utveckla det nordiska samarbetet utarbetas för närvarande av det nordiska ministerrådet. Information om dessa och övriga åtgärder som de nordiska regeringarna har vidtagit för att stärka och bygga ut det nordiska samarbetet lämnas på det sätt och i de former som är normalt i regeringarnas arbete. När det gäller Nordiska rådets arbete sprids information genom rådets sekretariat som har en särskild informationstjänst för detta ändamål.
Herr talman! Jag ber att få tacka handelsministern för svaret på frågan, vars betydelse alla bör vara medvetna om. Genom att de nordiska länderna får olika anknytning till EEC kommer centrifugala krafter — och starka sådana — att göra sig gällande här i Norden. Det är då av största vikt att de allmänna nordiska upplysningsinsatserna får en kraftig injektion. Bara så kan vi möta de opinionsverkningar som riskeras genom de i sak och i form olika EEC-avtalen och osäkerheten om deras framtida utveckling. Jag skulle med anledning av svaret vilja fråga om det möjligen är något initiativ av helt ny karaktär som nu övervägs. Vidare skulle jag vilja fråga om det är möjligt att det nya handlingsprogram, som nu håller på att utarbetas, kan få formen av en flerårsplan, så att man inte bara improviserar ett eller två år framöver. Här måste man studera hela registret av tänkbara åtgärder och få en samfälld strategi som sträcker sig åtskilliga år framåt i tiden. För det tredje vill jag fråga om det är någon speciell åtgärd som bara avser Sverige, som planeras på regeringshåll. Herr talman! Jag skulle vilja mana regeringen att i petitaarbetet vinnlägga sig om att göra de ökade satsningar som är så angelägna i sig och som kan mildra de risker jag nyss påpekade. Inte minst bör man då beakta läget för Svenska Föreningen Norden. Där har man nu tre budgetår i rad fått anslag med 500 000 kronor. Under dessa är har ett fint program genomförts bestående i en vidgad nordisk upplysningsverksamhet. Nu behövs på grund av kostnadsstegringarna ytterligare 160 000 kronor för att bibehålla denna verksamhet. Föreningen Norden kan och hoppas dessutom få satsa på ett utvidgat intensivt kursoch konferensarrangemang med en kostnad på 150 000 kronor. Genom en möjlig, höjd egenfinansiering nedgår dock den totala höjning som erfordras av statsanslaget till 250 000 kronor. Givetvis avser jag inte att här diskutera beloppen; allt sådant får anstå till vårriksdagen. Men själva den allmänna inriktningen av den politik, som en om Norden angelägen regering måste föra, bör stå klar. De närmaste åren måste vi på alla sätt värna om den nordiska samhörighet och den samkultur, förutan vilka vi på sikt riskerar en förödande försvagning av de nordiska medborgarnas intresse för och kunskap om varandra, liksom av deras känsla av gemenskap.

Herr talman! Herr Möller frågade efter nya initiativ. När det gäller informationen kommer det permanenta sekretariatet för det nordiska ministerrådet, som inrättas någon gång nästa år, med all säkerhet att få också en enhet för information om regeringarnas samarbete. När det gäller samarbetets sakliga innehåll lade vi ju för bara någon vecka sedan fram ett ganska omfångsrikt och enligt min mening sakligt, konkret och viktigt program för det nordiska samarbetet under de närmaste åren. Flera av de här projekten är sådana att de i sig själva innebär en flerårsplan, t.ex. inrättande av en fond för nordisk industriell utveckling. Det gäller utvecklingsarbetet för att skapa en gemensam byggmarknad och det gäller samarbetet på transportområdet. Jag vill alltså påstå att både sekretariatet och regeringarna kommer att ha full och, hoppas jag, rejäl sysselsättning under de närmaste åren med att genomföra detta handlingsprogram. Det betyder emellertid inte att vi kommer att avstå från att under den här tiden också ta nya initiativ. Vi har ett möte med Nordiska rådet i februari, och då blir det dags att fundera på litet längre sikt igen. Beträffande Föreningen Norden och dess behandling i budgetarbetet så vet ju herr Möller — han antydde det själv — att vid den här tiden på året får han precis samma besked som alla tidigare år i sådana här sammanhang, nämligen att svaret kommer att lämnas när statsverkspropositionen kommer till riksdagen. Det är viktigt att värna om den nordiska samhörigheten. Det är emellertid allra viktigast att uträtta någonting. Det är ändå gärningarna som talar, och det är omkring innehållet i våra aktiviteter som vi skall sprida informationen.
Herr talman! Jag är glad över det mycket positiva tonfall som handelsministern använder. Också beträffande informationen vill jag höra om man tänker sig en mera långsiktig planering. Jag har på andra områden sett alltför mycket av kortsiktiga åtgärder på informationssidan, vilka därför inte fått den effektivitet som man bör kunna fordra. Det känns tillfredsställande att de här frågorna diskuteras någon gång i riksdagen. Faktum är att någon fråga eller interpellation om Föreningen Norden inte har framställts under de senaste fem åren, och inte heller har någon debatt om nordiskt upplysningsarbete överlag hållits här i kammaren under den tiden. Men detta får vi inte tolka som ett ointresse. Det var t.o.m. så att när Föreningen Nordens anslag höjdes 1970/71, markerade riksdagen sin anslutning genom att enhälligt i utskott och i riksdag höja beloppet utöver vad regeringen hade föreslagit, nämligen från föreslagna 260 000 kr. till 500 000 kr. Det skedde efter motioner med herr Arne Geijer i första kammaren och herr Bertil Ohlin i andra kammaren som första namn. Det vore angenämt att se att regeringen denna gång själv och redan från början slår vakt om en kraftinsats. I regeringens nyligen avgivna EEC-proposition, nr 135, står på s. 37: ”Den nya marknadssituationen i Europa ökar behovet av samverkan mellan länder som står varandra nära geografiskt, ekonomiskt och kulturellt.” Det är i den andan jag vill mana handelsministern och regeringen att i sina överläggningar om statsverkspropositionen nu se till att det blir gjort, som stundens allvar kräver.
Herr talman! Jag undrar om herr Möller behöver avkräva den svenska regeringen så värst många allmänna deklarationer om vår vilja att driva det nordiska samarbetet vidare. Jag kan hänvisa till de initiativ som har tagits från regeringens sida under det senaste året och där vi tack vare ett gott samarbete och en god vilja från samtliga regeringars sida nu har kunnat åstadkomma vad jag menar vara ett viktigt framsteg i det nordiska samarbetet. Beträffande informationsverksamheten på längre sikt så kommer vi nu under de närmaste månaderna att lägga fast en organisation och ett arbetsprogram för de nordiska regeringarnas sekretariat. I detta kommer naturligtvis också att ingå en planering av informationsverksamheten,

Herr talman! Herr Jadestig har frågat mig om jag är beredd att genom tillsättande av en expertgrupp eller på annat lämpligt sätt medverka till en samordning av pågående yrkesklassificeringsarbete så att ett gemensamt och praktiskt användbart klassificeringssystem för den svenska arbetsmarknaden kan utvecklas inom överskådlig tid. Liksom herr Jadestig är jag av den uppfattningen att ett enhetligt system för yrkesklassificering skulle vara av stort värde för verksamheten inom en rad samhällssektorer. Som exempel kan nämnas behovet av statistiskt underlag inför avtalsförhandlingar, lönegradsplaceringar o. d., arbetsmarknadsverkets behov av yrkesgrupperingar bl.a. i förmedlingsarbetet samt behovet av underlag i övrigt för både statlig och kommunal planering. En grundval för ett nytt yrkesklassificeringssystem har utarbetats av statistiska centralbyrån i samarbete med de viktigaste intressenterna på arbetsmarknaden, bl.a. arbetsmarknadsstyrelsen, konjunkturinstitutet, arbetsmarknadsparternas huvudorganisationer, kommunförbunden m.fl. Förslaget överarbetas för närvarande. Härvid övervägs också möjligheterna att åstadkomma en sammankoppling mellan det nomenklaturarbete som inom vissa yrkesområden redan har utvecklats av bl.a. arbetsmarknadens parter. Jag förutsätter att det fortsatta utvecklingsarbetet — som alltså redan är samordnat genom statistiska centralbyrån — bedrivs med sikte på snara praktiska resultat.